Fru talman! Jag vill börja med att instämma, jag tycker att det är viktigt att man har en FN-skrivelse varje år. Däremot har det blivit litet för mycket av det goda. Vi har haft väldigt många skrivelser att ta ställning till. Det blir många betänkanden, som ofta är överlappande och behandlar samma frågor. Man vet inte riktigt vilken motion man skall skriva när man har skrivit en exakt likadan till ett tidigare betänkande. Jag tror att en kommande regering, vem det nu är som sitter i regeringsställning, får titta närmare på detta och se till att man inte ger oss riksdagsledamöter en omöjlig uppgift när det gäller att behandla de ärenden som vi får på vårt bord. Det är snudd på det i dag, tycker jag. Vår första reservation handlar om en snabb fattigdomsbekämpning. Det är vad vi säger när det gäller biståndspolitiken som ett övergripande mål. Den förutsätter faktiskt en snabb tillväxt. Det kan inte vara något mål att ha en långsam tillväxt eller ingen tillväxt alls. Man får nästan den uppfattningen när man lyssnar till Viola Furubjelke. Utan tillväxt finns det ju ingenting att fördela. Vi skriver i vår reservation: "Endast genom att frigöra de välståndsskapande krafterna i u-länderna kan dessa tack vare växande resurser utrota fattigdomen." Välståndsskapande krafter är inte någonting som kan utnyttjas enbart av en ensam diktator i en diktatur. De måste ju komma hela folket till del. Den globala frihandeln tror vi är oerhört viktig. Vi kommer så småningom förmodligen att diskutera ett MAI-avtal där man just släpper in u-länderna i frihandelssamarbetet med de rikare länderna. Vi vill inte diktera nya kärnområden. Vi talar om viktiga huvuduppgifter. Man kan diskutera vad som är mål och medel. Men tittar man närmare på FN:s reformarbete finner man att de tar upp samma problematik, vad som är mål och medel. Jag tycker att vi ligger väldigt nära Kofi Annans synpunkter när det gäller reformer av FN.
Fru talman! Låt mig först säga - många talare har också noterat detta - att utrikesutskottet har varit oerhört arbetstyngt under den här våren. Jag har ingen anledning att på något sätt försvara den ärendemängd som kom på utskottets bord i mitten på mars. Det har varit besvärligt för oss alla. Icke desto mindre tycker jag att vi har åstadkommit bra produkter. Den fråga som Lars Hjertén nu diskuterar har blivit väl genomarbetad, nämligen skillnaden mellan majoriteten och moderaterna när det gäller synen på fattigdomsbekämpningen. Jag sade från talarstolen, Lars Hjertén, att tillväxt är oerhört väsentligt. Men enbart tillväxt kan inte ge en välståndsökning för de breda massorna. Den måste kombineras med en fördelningspolitik som gynnar folkflertalet och en demokratisk utveckling i landet. Vi är överens om att fattigdom inte bara är en fråga om resurser. Fattigdom är också avsaknad av utbildning, avsaknad av kunskap, kränkningar av mänskliga rättigheter och begränsningar i det dagliga livet. Moderaternas motion handlar om en mer allmänt restriktiv hållning till FN. Det har jag tyckt mig höra när Förenta staterna har angripit FN. I motionen står det att FN skall ägna sig åt vissa saker och inte något annat. Världsbanken skall ta över vissa uppgifter. Man trycker hårt på effektivisering och att onödig byråkrati skall upphöra. Självfallet skall onödig byråkrati upphöra. Men jag menar att FN i dag är en slimmad organisation. Enligt Carlsson-Ramphalrapporten bör FN reformeras utan alltför kraftiga nedskärningar.
Fru talman! Världsbanken har redan tagit över en del uppgifter som FN hade tidigare. Jag tänker t.ex. på lån till fattiga länder. Det fungerar hyggligt. Viola Furubjelke berörde den reservation som gäller att vi inte vill utreda frågan om nya skatter och avgifter, dvs. transaktionsskatter. Vi nämner just Tobinskatten, och vi nämner avgifter på internationella flygbiljetter. Det är två förhållanden som direkt skulle slå mot de fattiga länderna. De är i stort behov av privat kapital. Låt oss titta på vad som kommer att betalas ut i år. Man har internationellt räknat med att det till fattiga länder och medelinkomstländer - samtliga u-länder och östländerna - blir 220 miljarder USD. Om det läggs skatt på detta, skulle dessa länder betala hela biståndet till FN. Vi har i vår motion nämnt att Vietnam skulle få betala hela vårt bistånd till det landet i skatt. Däremot drabbas inte vi av en sådan skatt. En sådan skatt får inte tas ut på EU-länder. Det kan inte vara rimligt att ha en sådan fördelningspolitik på avgifter till FN. Skatt på flygbiljetterna skulle göra det svårt att ha en internationell flygtrafik från de länder som inte har pengar till flygbiljetter. Vi skulle klara det, men knappast de.

Fru talman! Inte enbart val ger demokrati. Det beror naturligtvis på hur valet genomförs. Jag talar om demokratiska, fria och rättvisa val. Det kan finnas manipulerade val, och det kan finnas enpartisystem med val. Det är inte fråga om ett fritt, demokratiskt val. Jag menar att FN skall ha det som ett viktigt mål. Vi kommer inte att se likadant på denna fråga. Sedan var det frågan om att ändra i stadgan och de interna konflikterna. Jag vill lyfta fram följande ur Carlsson-Ramphal-rapporten. Den är på engelska, så jag har gjort en översättning som jag hoppas är korrekt. FN-stadgan borde revideras för att tillåta säkerhetsrådet att genomföra aktioner i inomstatliga konflikter men endast om människors säkerhet är allvarligt hotad så att en internationell reaktion på humanitetens grund erfordras. Det är detta det gäller: att kunna gå in i Algeriet, Sudan eller vad det nu kan vara för land och ha FN stadgan i ryggen. Jag hade tillfälle att samtala över en lunch med ambassadör Hans Dahlgren, som för resten var sekreterare vid denna rapport. Jag tog upp frågan med honom hur han ser på detta. Är det någonting att driva? Han står fortfarande fast vid att detta är en viktig del. Han menar på att FN skall arbeta med detta. Han tycker att det var ett bra förslag. Han hade själv varit sekreterare i kommissionen.
Fru talman! Hans Dahlgren var huvudsekreterare i Carlsson-Ramphal-kommissionen. Därför är den officiella svenska översättningen sådan som han har godkänt och som jag också haft anledning att diskutera med honom. Här framgår tydligt att man kan tänka sig en revidering av FN-stadgan för att FN skall ges möjlighet att intervenera i interna konflikter, men först efter ett reformerat säkerhetsråds bedömning att människors säkerhet kränks så grovt och så extremt att det krävs en internationell reaktion på humanitära grunder. Här säger man "efter ett reformerat säkerhetsråds bedömning". Man anser alltså inte att säkerhetsrådet i dag är så representativt att den politiska viljan där kan tänkas finnas. Med de förändringar som föreslås i säkerhetsrådet och när de har trätt i kraft hoppas jag verkligen att man har kommit så långt i attitydförändringen att man kan kodifiera praxis och förändra FN-stadgan. Det är min uppfattning att det måste göras i rätt tid. Just nu finns inte den politiska viljan, varken för att intervenera i vissa konflikter eller för att förändra stadgan. Vi skulle bara få en skendebatt som skulle ta energi från andra viktiga frågor i FN. Men i sakfrågan, Karl Göran Biörsmark, är vi helt överens. FN måste på ett eller annat sätt ges en styrka, och den politiska viljan måste manifesteras på ett sådant sätt. FN:s normsystem måste slå igenom i FN:s agerande så att FN kan intervenera när mänskliga rättigheter kränks grovt och extremt, precis som Carlsson-Ramphalkommissionen beskriver. Men förutsättningarna för det måste föreligga först.
Fru talman! Vad gäller SHIRBRIG för vi fram samma krav som vi hade för IFOR-styrkan och SFOR-styrkan, att varje gång som styrkan skall samlas, vid varje ny begäran om en ny insats, måste det hela föregås av ett riksdagsbeslut. Det andra är det jag frågade Viola Furubjelke om och som står i vår motion. I själva skrivelsen talar man om, när det talas om kommande reformer i FN, att man under hösten kommer att fatta beslut om en ny personalpolitik och om hur miljöfrågorna och en hållbar utveckling skall hanteras i FN:s verksamhet. Det står också att FN är en internationell arbetsplats som måste vara ett gott exempel. Då undrade vi - det finns ett yrkande om detta - med anledning av den stora mängd engångsmaterial som används i FN och det sopberg som finns om man inte kan göra någonting. Vi har faktiskt haft aktioner i svenska parlamentet om detta. Finns det inte någon instans som via vår egen representation i FN skulle kunna föra fram önskningar om just sådana här saker? Det skulle vara större tyngd i det än om man ber en FN-förening att komma in med en sådan begäran.
Fru talman! Först SHIRBRIG. Jag förstår att Bodil Francke Ohlsson vill ha en ändring i den svenska lagstiftningen så att även frågan om en vanlig fredsbevarande trupp skall beslutas av riksdagen. Vi måste ändå tillbakavisa det därför att vi har en smidig organisation i dag som innebär att fredsbevarande trupp under kapitel 6, dvs. icke tvångsåtgärder, kan sättas in efter regeringens beslut. Det gör det mycket snabbare, och Sverige kan svara fortare. Den här styrkan skiljer sig inte från den mer än att den är bättre förberedd och att den finns tillgänglig. Annars skall den arbeta som en traditionell fredsbevarande styrka. Frågan om sopberget i FN är inte någonting att föra fram som en FN-fråga. Det är möjligt att folkrörelserna kan göra detta, men här i riksdagen vill jag inte gå in på de frågorna. Jag tror att man vid sidan av det officiella systemet väl skulle kunna föra fram sådana frågor och få gehör för det. Jag tror rent av att jag har hört sägas att det finns något slags miljöpolicy för FN, men jag vågar inte vara alltför tvärsäker på den frågan här.

Fru talman! Frågan om FN:s finansiering har levt under många år. Den fick ett nytt inslag när Carlsson Ramphal-kommissionen genom sin rapport förde in frågan om en global finansiering för FN:s verksamhet. Det är naturligtvis inte helt lätt att gå igenom och se effekterna av de olika förslagen. Men man arbetar med frågan i FN och även i den svenska regeringen för att se vilka effekterna är och vad som är värt att framföra som seriösa förslag. Man vill självfallet också undersöka var man kan få stöd och för vilka frågor man kan få stöd. Jag kan hålla med Eva Zetterberg. Också jag är otålig. Jag vet att FN väl behöver en solid finansiering. Det skulle ge FN möjlighet att agera på ett betydligt kraftfullare sätt om man kunde lösa finansieringen med en global avgift som ett tillskott till de reguljära avgifterna för FN:s verksamhet. Fru talman! Eva Zetterberg tog upp frågan om folkrörelsesamarbetet och att regeringen i sin skrivelse kanske borde ha skrivit några rader om detta. Det håller jag med om. Det gör också utskottsmajoriteten. Vi hoppas att regeringen till nästa skrivelse också skall redogöra litet grand för hur det folkliga samarbetet för FN fungerar. Utan det skulle inte FN samarbetet fungera så bra. Det är en förutsättning för att regeringen skall stå stark i FN. Jag vet att det finns ett omfattande sådant samarbete som det är värt att skriva några rader om.

Fru talman! Det som jag har varit tveksam till är om en stadgeändring skulle förändra så mycket när det gäller den politiska viljan. Vi är dock helt överens om att vi skall driva frågan. Situationen är inte tillfredsställande i dag - det är vi också helt överens om.
Fru talman! Jag blev också väldigt glad över den nyansering med vilken Ingrid Näslund angriper frågan om stadgeändring för att kunna agera i interna konflikter. För att man skall kunna åstadkomma något framgångsrikt måste minst två kriterier vara uppfyllda, nämligen tajmning och relevans. Saker måste alltså ske när det finns en fruktbar jordmån att lyckas och slå rot i. De måste också vara relevanta. Relevansen finns här - vi ser otaliga interna konflikter. Men tajmningen är inte den rätta. När ett reformerat säkerhetsråd har tagit plats och när representativiteten i FN är bättre kommer också den politiska viljan att se annorlunda ut. Det är inte så lätt som man gör gällande från oppositionen ibland att FN om det bara fanns en politisk vilja också skulle kunna agera i interna angelägenheter och konflikter. Om man gräver litet under ytan och kommer förbi slagordspolitiken skall man finna att interna konflikter är ytterligt komplicerade. Parterna i de här konflikterna är inte särskilt väldefinierade. Se bara på situationen i Algeriet! Hur skulle FN agera om man skulle gå in där? Jag har haft anledning att brottas med frågan, och jag måste säga att det skulle vara oerhört svårt för FN att agera i en intern konflikt som denna. Konturerna och parternas agerande är diffusa, och inte så precisa. Terrorister definierar sig inte som en armé eller en befrielseorganisation.
Fru talman! Jag skall inte vidare ta upp frågan om stadgeändring. Där har jag sagt vad jag har att säga. Jag skall i stället nämna något om de interna konflikterna. Jag håller med Viola Furubjelke om att det är oerhört svårt att veta när man skall göra någonting, hur man skall göra det och om det över huvud taget är möjligt ibland. Jag har full förståelse för den svårigheten. Men när det gäller den politiska viljan och att påverka den tror jag att man inte alltid bara kan se på tajmning och relevans. Ibland måste det faktiskt också finnas en part som vågar och orkar gå in med glöd och driva en fråga. Slaveriet skulle aldrig ha upphävts om man hade väntat på tajmning, och jag tror att ungefär samma sak gäller för dödsstraffet i dag. Det måste finnas människor och stater som tar tag i detta och med glöd driver en fråga även om den politiska viljan inte finns till dess att den finns.
Fru talman! Jag håller fullständigt med Ingrid Näslund. Det behöver finnas eldsjälar som kan ge uttryck för den oro och de ambitioner som människor känner. Jag hoppas och vet också att vår egen regering gör detta. Man talar mycket om de här frågorna i säkerhetsrådet. Men självfallet vill man inte driva fram ett säkert nederlag i en omröstningsfråga. Det kan ju få effekter för lång tid framöver. Man får i stället agera pragmatiskt och inte glömma målet utan ha det för ögonen hela tiden. Så snart ett tillfälle öppnar sig där man kan ha framgång i sådana här frågor får man naturligtvis agera. Det viktiga är att man agerar. Det viktigaste är egentligen inte att man skriver om stadgan. Men den bör naturligtvis reformeras när det reformerade agerandet har inträtt.

Fru talman! När riksdagen i dag debatterar ett betänkande som gäller samarbetet med Central och Östeuropa hör det rätt nära samman med ett ärende som riksdagen debatterade tidigare i dag, nämligen det som gällde frågan om Sveriges arbete med jordbruks och livsmedelspolitiken inom Europeiska unionen. Det finns ett klart samband eftersom en reformering av jordbrukspolitiken i EU är en förutsättning för östutvidgningen och för att de länder som är intresserade av medlemskap i Europeiska unionen faktiskt skall kunna få det. Därmed kommer jag osökt över till den fråga som K-G Biörsmark ställde till mig och till Miljöpartiet, nämligen hur vi ser på frågan om integrationen i Europa och villkoren för bistånd till och integration av öst och centraleuropeiska länder. Jag kan för Vänsterpartiets del klart säga att vi ser att det finns en risk med att intresset för de öst och centraleuropeiska länderna på något sätt bygger på att de självklart skall vilja bli medlemmar i Europeiska unionen. I vissa partiers ögon är medlemskapet i Nato lika önskvärt som medlemskapet i EU. Som jag ser det ligger saken inte till så. Dessa länder skall självklart kunna ansöka om att och på egna meriter och egna bedömningar kunna bli medlemmar både i EU och i Nato, men det är definitivt inget som vi i Vänsterpartiet - definitivt till skillnad mot Moderaterna - anser att vi skall styra. Sveriges uppgift måste i stället vara att tillhandhålla all tillgänglig information och att bidra med de erfarenheter som vi själva har, både vad gäller utveckling av demokratin och av sakpolitiken på en rad områden och vad gäller Sveriges ansökan om medlemskap i Europeiska unionen. Från de partier som är kritiska till svenskt medlemskap i EU har vi kanske en känsla av att man från svensk sida undanhåller vissa negativa informationer om hur Sverige fungerar som medlemsland i EU. Det är inte helt utan anledning som vi tar upp den frågan. Vi menar att biståndet från Sverige och från övriga EU-länder måste bygga på en vilja att stödja de nya demokratierna utifrån deras egna behov, inte utifrån att det skall leda fram till ett EU-medlemskap. Vi kommer därmed fram till reservation nr 3, där vi har tagit upp frågan om säkerhetspolitiken. Det har hittills bedrivits en viss gåvoverksamhet från svensk militär sida, där begagnad försvarsmateriel har skänkts till framför allt de baltiska länderna. Man har också diskuterat ett försvarssamarbete och överföring av svenska kunskaper. Jag ställer mig väldigt kritisk till att Sverige gör så. Vi menar att Sverige genom biståndet och genom politiska kontakter på alla tänkbara sätt skall bidra till att bygga upp demokratiska samhällssystem, dock inte på försvarsområdet. Det är knappast så som utvecklingen i de här länderna kan stärkas. Det kan inte ske genom tankar om att det behövs ett utvidgat och mer effektivt försvar i respektive land. Snarare gäller det att inse att det viktigaste medlet för att uppnå säkerhet i våra dagar inte är ett militärt försvar. Det sker i stället genom goda relationer till grannländer liksom genom ökad handel och utvidgade kontakter. Det borde vara ett väsentligt bidrag som Sverige kan ge i stället för försvarsmateriel i olika former. Jag vill särskilt understryka, vilket inte finns med i det här ärendet, att vår kritik inte gäller deltagandet i BALTBAT, som är en internationell styrka med deltagande från de baltiska ländernas sida. Jag menar inte att det bistånd som vi skall lämna skall bestå av att bygga upp regelrätta försvarsmakter. Vad det däremot handlar om är att Sverige genom sitt bistånd skall kunna bidra på de områden där vi faktiskt har kunskaper och erfarenheter. Detta har lyfts fram i skrivelsen, och vi har även påpekat det i utskottets betänkande. Detta är naturligtvis tillämpligt på miljöområdet, på det ekonomiska området och när det gäller att utveckla demokratin, folkrörelser osv. Jag vill särskilt peka på behovet av sociala insatser. Jag tycker att insatserna därvidlag från svensk sida under lång tid har dominerats av teknisk hjälp eller bistånd på handelsområdet. Lars Hjertén pekade på handelshögskolan i Riga och på den juristutbildning som skall anordnas där. Detta är mycket bra, men de sociala frågorna har länge varit i skymundan. Utskottet besökte nyligen Lettland, och vi hade där tillfälle att själva se vilka stora behov som finns på det här området och hur viktigt det faktiskt är att vi går in där. Jag tycker därför att det är glädjande att man där kommit fram till ett samarbete med socialhögskolor i Ryssland. På en rad sådana områden bör Sverige agera. Jag vill, fru talman, understryka hur viktigt det är att vi fortsätter att ge bistånd till olika frivilliga organisationer, bl.a. kyrkliga organisationer, som gör ett viktigt arbete. Låt mig återgå till Lettland, där Frälsningsarmén arbetar med övergivna hemlösa barn. Jag menar att det är ännu viktigare att Sverige där bidrar genom att bygga upp myndigheter som tar ett övergripande ansvar, så att vi inte överlåter hela den sociala problematiken till frivilliga organisationer. De skall finnas där och få allt stöd, men det måste vara ett komplement till det ansvar som myndigheter skall utveckla. Jag vill också peka på jämställdhetsområdet. Vänsterpartiet anser att jämställdhet bör vara ett nytt delmål. Jag har förstått att invändningen från majoriteten och från regeringens sida tidigare har varit att jämställdhetssynen skall genomsyra allt utvecklingssamarbete och att jämställdhet därför inte behöver ställas upp som ett särskilt mål. Ja visst, också vi tycker att den skall genomsyra allt, men därutöver behövs det också som ett särskilt mål, eftersom vi kan se att problemet i många öst och centraleuropeiska länder är att kvinnor under de begränsade villkor som tidigare fanns kanske ändå hade större möjligheter än vad de i dag har. Kvinnors rättigheter och kvinnors position har där trängts undan. Vi tror därför att det är väsentligt att man lyfter fram jämställdhetsmålet. Man kan då naturligtvis också diskutera att, som Kristdemokraterna och Miljöpartiet har gjort, lyfta fram också de sociala frågorna och göra dem till ett nytt delmål. Jag delar i allt väsentligt det som står i den reservation som de här partierna har avgivit om hur betydelsefullt det sociala området är. Däremot undrar jag om man skall befrämja det genom att ha det som ett särskilt mål. Det känns inte som någon större oenighet, utan det är mer fråga om vilka former vi skall välja. Fru talman! Till slut vill jag också peka på hur viktigt det är med Vitryssland, som andra talare har varit inne på. Vår idé är att ha Vitryssland som programland. Jag inser att det är svårt med tanke på det politiska läget där men vill betona den stora betydelsen av en ambassad i Minsk och av att på alla tänkbara sätt öka kontaktnätet med frivilliga organisationer och myndigheter där det fungerar. Jag vill också peka på sysselsättningsfrågorna i Sverige. Jag har svårt att förstå inställningen på detta område och vill gärna ställa en fråga till Pierre Schori. Vänsterpartiet hävdar att det primära målet är att befrämja sysselsättningen i de öst och centraleuropeiska länderna, men det kan inte vara något negativt om vi samtidigt får en ökad sysselsättning i Sverige på grund av sådana projekt. Därför menar vi att man borde göra en utvärdering av hur de här svenska insatserna har påverkat sysselsättningen i Sverige, naturligtvis med tanke på att jämbördiga projekt som jämförs och där även sysselsättningen får fördelar av detta bör kunna gå före. Jag förstår inte tveksamheten från majoritetens sida och vill gärna höra Pierre Schoris svar på frågan varför man inte skall göra en sådan utvärdering. Den behöver inte vara omfattande. Också vänortssystemet måste utvecklas och befrämjas på olika sätt. Fru talman! Jag står bakom alla reservationer och särskilda yttranden där Vänsterpartiet finns med, men jag yrkar bifall endast till reservation 6, som handlar om utvärdering av sysselsättningsaspekterna i Sverige.

Fru talman! Vi är helt överens om att vi tack och lov inte kan styra. Det är naturligtvis länderna själva som avgör frågan om medlemskap i EU och i Nato. Vad jag och Miljöpartiet, som får gå in och svara på den frågan så småningom, vill lyfta fram är att det är en oerhört positiv information som förmedlas när det kommer representation från dessa länder till Sverige eller i de kontakter vi har. Jag får en väldigt tydlig känsla av att man aktivt lägger fram alla fördelar men väldigt litet om nackdelarna. Jag förstod inte riktigt det som K-G Biörsmark sade om dödsstraffet. Sverige som land, vi som individer och organisationerna kämpar i alla sammanhang mot dödsstraffet. Det är väl självklart att vi också inom EU-kretsen måste hävda vår negativa inställning till dödsstraffet och försöka informera om orsakerna till att vi gör det. Jag förstår inte riktigt var i sammanhanget det kommer in. Det finns en opinion i dessa länder. Vi skall naturligtvis tala om varför vi har avskaffat dödsstraffet och varför det åtminstone inte finns någon partipolitisk opinion i vårt land för att återinföra det.

Fru talman! Jag måste säga att jag inte riktigt förstår hur K-G Biörsmark ser på detta. Det är ju en fråga om mänskliga rättigheter.

Jag kan inte se det, om det är det Karl-Göran Biörsmark är ute efter.

Fru talman! Jag beklagar ordet folkvilja. Det är fel ord i sammanhanget. Det är givet att man inte kan få ha dödsstraffet kvar. Är det detta det hänger på?

Fru talman! Jag skulle först bara litet grand vilja kommentera de insatser som görs för att förbereda de baltiska staterna för EU-inträdet. Det är flera av oss som varit inblandade på olika sätt, t.ex. via EU nämnden. Jag var själv vid ett tillfälle tillsammans med Berit Löfstedt, EU-nämndens ordförande, och Karin Falkmer i Lettland, där vi träffade politiker för att just tala om det här ämnet. Men jag kan försäkra att vi försökte att vara allsidiga. Inte minst varnade vi faktiskt för att försöka att skönmåla alltför mycket för människor i allmänhet, därför att det då lätt kan bli besvikelser. Jag tror nog att man i kontakterna i alla fall mellan parlamentariker - och jag betvivlar inte heller att det har varit på samma sätt när det gäller regeringens och ministrars kontakter - också har talat om de svårigheter som kan finnas och framför allt att det är viktigt att man är så realistisk som möjligt när man framställer vad som kan förväntas. Den risken finns säkert för de här länderna, som så oförbehållsamt har uttryckt sin önskan att bli medlemmar både i EU och i Nato, att man kanske förväntar sig att alltför många problem skall lösas genom detta. När det är sagt vill jag påpeka att jag tror att det är mycket positivt för dessa länder att så snart som möjligt bli medlemmar i EU. Därför är det viktigt att hjälpa dem att bereda marken på ett riktigt sätt. I mångt och mycket är vi överens med utskottsmajoriteten om det samarbete som vi har med länderna österöver. Vi tycker att det är oerhört stimulerande att på olika plan få tillfälle att träffa människor i de här länderna, att som parlamentariker, som partier och som utskott få tillfälle att samtala om de gemensamma intressen som vi har och känna att vi har en stor samhörighet med många av dessa länder. Sedan har jag tänkt koncentrera mig på det som kommer fram i vårt yrkande i reservation 5, framför allt på bakgrunden till den reservationen. I regeringens proposition kommer det fram att den sociala situationen inte alls är vad man har anledning att önska sig i många av de här länderna. Man påpekar där, vilket jag håller med om, att det främst är genom ekonomisk tillväxt och genom en möjlighet för människorna själva att påverka sina liv som levnadsstandarden kan höjas. Man kan kanske väga detta litet mot den debatt som förekom här tidigare när vi talade om fattigdomens bekämpande. Här påpekar man faktiskt att den ekonomiska tillväxten har mycket stor betydelse. Det har sagts att man vill stödja en socialt hållbar ekonomisk omvandling. Vi har dock tyckt att man skulle behöva ett mål där man särskilt talar om den sociala utvecklingen och hur viktig den är. Den skildring som man ger av försämringen av levnadsvillkoren, som tog sin början redan under 80 talet, men som förvärrades under 90-talet, är faktiskt skrämmande. För tidig död för mer än en miljon människor, minskat invånarantal i samtliga samarbetsländer på grund av minskad nativitet, som inte talar om så stora förhoppningar inför framtiden. Inkomstklyftor och fattigdom har ökat betydligt sedan omvandlingen inleddes. I Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Ukraina anses omkring en tredjedel av invånarna fattiga enligt UNDP. När utskottet var i Lettland häromsistens uppgav doktor Olaf Spruvers, som är chef för Lettlands nationella institut för mänskliga rättigheter, att så många som 60 % av Lettlands befolkning lever under fattigdomsgränsen. Jag vet att det finns olika mått för att mäta detta, men så allvarligt såg han på situationen. Det är mycket som behöver ändras. Pensionssystemet behöver moderniseras och förbättras, påpekar man i propositionen. Det är stora folkhälsoproblem. Dålig kost, hög konsumtion av alkohol och tobak har en negativ inverkan på folkhälsan. Hjärt och kärlsjukdomar, lungcancer och diabetes blir allt vanligare. Även gamla infektionssjukdomar, som tuberkulos, har fördubblats i Ryssland och Lettland sedan 1991. Mödradödligheten i samband med förlossningar har ökat i de baltiska länderna. Antalet aborter växer oroväckande. I Ryssland är antalet aborter t.o.m. dubbelt så stort som antalet födslar. Barnens situation har försämrats under senare år. Det påpekar man också i propositionen. Det gäller inte minst barn på institutioner, men även barn med funktionshinder är utsatta, liksom flyktingbarn och barn vars föräldrar hör till minoriteter. Man påstår att en miljon barn i Ryssland bor på institutioner. Enligt en rapport från Unicef har antalet barn på institution ökat med 75 % i Estland de senaste åren och med 35-40 % i Ryssland och Lettland. Jag vill särskilt påpeka förhållandet i Estland, därför att om jag minns rätt säger man i propositionen att med Estland kan vårt samarbete mer och mer övergå till ett vanligt samarbete och kanske inte så mycket ha en understödjande funktion som den vi har med samarbetsländer av typen utvecklingsländer. Det är alltså skrämmande fakta som man lyfter fram också i propositionen. Regeringen tänker också öka samarbetet genom stöd till institutionsutbyggnad inom hälso och sjukvård såväl som inom social omsorg. Det är vi mycket glada för. Men i remissvaren på Sidas skrivelse om behov av fortsatt svenskt stöd framhåller man behovet av utökat stöd på det sociala området. Nästan alla remissinstanser stöder skrivelsens förslag om ett nytt femte huvudmål för främjande av social trygghet. Men detta avvisas av regeringen. Det är detta nya delmål som vi har tagit fasta på och som vi gärna skulle vilja se, därför att vi tycker att det som man tidigare har sagt, att man skall stödja en ekonomisk omvandling som är socialt hållbar, egentligen inte riktigt har skett. Vi har misslyckats med det under den period som har gått. En ekonomisk omvandling har kommit i gång, men det har varit ett alltför högt socialt pris enligt vårt sätt att se. Vi tycker att det är glädjande att regeringen tydligare lyfter fram vikten av att sociala framsteg sker i takt med den ekonomiska utvecklingen. I en kristdemokratisk kommittémotion som väcktes under den allmänna motionstiden klargjorde vi speciellt barnens utsatta situation i vårt närområde. Vi föreslog åtgärder för att ge stöd till sådana insatser i våra grannländer. Vi menar att det faktum att många barn inte går i skolan kan undergräva den demokratiska utvecklingen, vilket är ett av huvudmålen för vårt utvecklingssamarbete. Vi noterar att regeringen nu talar om utökat stöd, t.ex. till uppbyggnad av institutioner och övergripande system och organisationsutveckling. Man nämner särskilt att barnens situation skall ägnas ökad uppmärksamhet. Vi tycker inte att propositionen är tillräckligt konkret beträffande hur en socialt hållbar ekonomisk omvandling skall stödjas. Vi måste tyvärr konstatera att det återstår mycket när det gäller den sociala utvecklingen. I vissa avseenden går det fortfarande åt fel håll. En hel del insatser har gjorts, inte minst från olika kyrkor och enskilda organisationer. Även om det rör sig om begränsade förbättringar för ett fåtal är det mycket betydelsefullt för dem som har fått ta del av stödet. Det är viktigt att denna typ av insatser uppmuntras, får spridning och kan fortsätta i ökad utsträckning. För att hjälpen skall nå ut på bredare basis och inte förbli små isolerade öar, vill vi understryka vikten av att den kunskapsöverföring och de systemförbättringar som förmedlas från svenskt håll får fortsätta att utvecklas. Kristdemokraterna menar att det sociala stödet måste intensifieras och konkretiseras under en övergångsperiod om inte alltför stora värden skall gå förlorade. Barnen är framtiden och deras betydelse för ett lands utveckling kan inte överskattas. Jag har tidigare sagt att dagens försummade barn blir lätt framtidens förlorade barn. Det vill jag gärna upprepa. Kristdemokraterna anser att samarbetsländerna måste få stöd och hjälp att komma i gång omedelbart i fråga om utbildning, alla barns skolgång, hjälp till barn på institutioner, hjälp för att förhindra att så många barn hamnar på institution, hälso och sjukvård och stöd till barn som är utsatta. Även för vuxna som befinner sig i ett utsatt läge är det angeläget att de sociala framstegen inte dröjer för länge. Vi har t.ex. hört om pensionärernas situation. Utvecklingen av det mänskliga kapitalet måste gå hand i hand med den ekonomiska omvandlingen - eller helst ligga något före, om inte de ekonomiska framstegen skall stoppas upp. Även i Asien understryks vikten av att den sociala utvecklingen måste gå framåt för att ekonomin skall kunna stabiliseras igen med hjälp av det enorma ekonomiska stöd som nu sätts in från världssamfundet. Om området försummas, kommer dessa kostnader att synas efter en tid. Den önskvärda utvecklingen på det sociala området måste konkretiseras i landstrategierna för samarbetsländerna. De olika problemen som orsakar mycket lidande, som också är ett hinder för en framgångsrik ekonomisk omvandling, måste identifieras och preciseras i varje särskilt samarbetsland tillsammans med landets myndigheter och forskare. Sedan måste ett åtgärdsprogram utarbetas tillsammans med samarbetsländerna så konkret att resultatet kan utvärderas. Det bör handla om mer övergripande kunskapsöverföring med en institutionsuppbyggnad som det redan talas om. Detta är enligt vår mening inte tillräckligt i dagens läge. Åtgärder som är mer direkt inriktade på att hjälpa barn och vuxna i utsatt läge att förändra sin livssituation måste tillgripas för att få fart på utvecklingen. Vi vill lyfta fram det arbete som redan utförs av föreningar och kyrkor, kommuner, vänorter och länsstyrelser. Det har också skett i propositionen. Vi menar att det arbetet måste ytterligare breddas och många fler bli aktiva för att samarbeta med olika partner i samarbetsländerna. Därför anser vi det väsentlig att informationen från Sida om de problem som identifierats bör göras lättillgänglig för kommuner, länsstyrelser och olika organisationer. Vi tror att viljan att hjälpa och engagera sig personligen är mycket stor, om det finns praktiska möjligheter och om man får reda på hur fakta ligger till. Vi är övertygade om att en konkretisering och information om hjälpbehoven i vårt närområde skulle vara mycket positivt för biståndsviljan i allmänhet. Om så många människor som möjligt i vårt land får tillfälle att knyta personliga kontakter med människor i våra grannländer, bidrar det till det civila samhällets framväxt och styrka i dessa länder. Det är också utvecklande för medborgarna i vårt eget land. Därför anser Kristdemokraterna att det finns fog för det nya femte huvudmålet för främjande av social trygghet som har föreslagits i utvärderingen om Sveriges samarbete med Öst och Centraleuropa. Vi håller med om att möjligheterna till social utveckling hänger nära samman med den ekonomiska omvandlingen. Vi tror att situationen i samarbetsländerna är så allvarlig att den sociala tryggheten behöver fokuseras mer än vad som har skett hittills. Om inte den sociala utvecklingen får positiva förtecken, riskerar även den ekonomiska omvandlingen att stoppas upp - förutom att alltför många människor fortsatt far illa. Vi är övertygade om att brett upplagda, välplanerade och snabba insatser på det sociala området - i synnerhet när det gäller barnen - är nödvändiga om inte själva den demokratiska utvecklingen skall äventyras. Enligt vår mening måste detta prioriteras, och därför menar vi att den prioriteringen klart skall uttryckas i ett nytt huvudmål för främjande av social trygghet. Vi menar att precis som det har skett på miljöområdet skall hot spots identifieras på det mänskliga området, dvs. saker som oundgängligen - omedelbart - måste åtgärdas. Det skall tas fram i nära samarbete med varje berört land. Vi tycker att Sida, med de miljoner som finns till förfogande för informationsverksamhet, skall koncentrera sig på att ge informationen till så många som möjligt. Jag yrkar bifall till reservation 5.

Fru talman! För endast tio år sedan var Östersjön en vallgrav i kalla krigets onaturliga uppdelning av Europa i öst och väst. Det var en vallgrav som förhindrade människor att mötas och som hindrade ungdomar att söka sig nya vägar. Det var en vallgrav som förhindrade ett fritt flöde av information, tankar och idéer. När man i dag ser på all den verksamhet som bedrivs över denna en gång så förhatliga vallgrav är det svårt att förstå att allt som skett har skett på mindre än tio år. Många tusen svenskar är i dag involverade i samarbetet med våra östliga grannländer. Det är oerhört glädjande att så många berörs av detta som i dag har blivit ett naturligt inslag i föreningars, kyrkors, kommuners, landstings och politiska partiers verksamhet. Detta, om något, är ett bevis på att samarbetet har brett folkligt stöd och engagemang. Det svenska utvecklingssamarbetet med Centraloch Östeuropa inleddes 1989. Sverige har t.o.m. 1998 avsatt ca 6 1⁄2 miljard kronor till samarbetet. Inräknas det svenska bidraget till EU:s samarbetsprogram, Vi behandlar i dag utrikesutskottets betänkande över regeringens proposition Att utveckla ett grannlandssamarbete. Där ges riktlinjerna för det fortsatta samarbetet med Central och Östeuropa: Regeringen avsätter 800 miljoner kronor per år i tre år genom Utrikesdepartementet. Det blir också en ny Östersjömiljard som löper över fem år med 200 miljoner per år, som avser näringslivsinsatser i Östersjöregionen och som kanaliseras via Näringsdepartementet. Samma mål som tidigare för östsamarbetet behålls men inriktningen är nu framför allt på att underlätta EU:s utvidgning och särskilt bidra till att Estland, Lettland, Litauen och Polen blir medlemmar i Europeiska unionen. Betydelsen av att integrera Ryssland och Ukraina närmare i europeiska samarbetsstrukturer betonas också. Utöver detta lägger regeringen en ökad vikt vid de sociala frågorna. Utvidgningen av EU är motorn i skapandet av ett Europa med gemensam säkerhet, dvs. ett Europa med respekt för minoriteter, demokrati och mänskliga rättigheter - ett Europa där välståndet delas av alla, inte bara av några få. Efter en första fas av stöd främst till de baltiska staternas frigörelse och en andra fas av stöd till uppbyggnad av demokratiska och marknadsekonomiska samhällsinstitutioner, står vi nu inför en ny fas i samarbetet, EU-utvidgningen och den vidare Europaintegrationen. Förhandlingar om medlemskap i EU för de första kandidatländerna kommer att startas under detta år, och det finns samtidigt ett starkt ryskt och ukrainskt intresse av att delta i ett brett europeiskt samarbete. Utöver omfattande investeringar och institutionsuppbyggande föreslår regeringen att även i fortsättningen bidra med integrationsstöd till samtliga kandidatländer. Stödet ges i form av personutbyten, seminarier, studiebesök och expertrådgivning, där Sverige delar med sig av sina egna erfarenheter av sina förberedelser inför vårt medlemskap i Europeiska unionen. Fru talman! Flera motionärer har beskrivit den oro vi alla känner över barnens situation i de forna kommunistländerna. Utskottet delar motionärernas syn att särskilt framhålla vikten av att barnens behov uppmärksammas i samarbetet. Sverige bidrar med stöd till upprättandet av fungerande socialförsäkringssystem och hälsovård i flera av länderna. Stöd har också givits till projekt för handikappade barn genom att utveckla alternativ till institutionsvård bl.a. i Litauen och Ryssland. Utskottet förutsatte när vi debatterade östsamarbetet förra året att barnens situation skulle ägnas större uppmärksamhet i den särproposition som regeringen planerade att lägga fram våren 1998. Det är just den proposition som vi i dag behandlar, och vi kan med glädje se att i propositionen betonas särskilt de sociala frågorna och då främst barnens situation. Central och Östeuropa har under 1990-talet haft stora ekonomiska och demokratiska framgångar. Samtidigt har dock många människors sociala situation försämrats under omvandlingsprocessen. För att stödja en socialt hållbar ekonomisk omvandling skall samarbetet på det sociala området utökas. För att förbättra barnens situation i Ryssland planeras t.ex. ett omfattande samarbetsprojekt med 1 000 ryska socialarbetare. I dag kan vi med facit i hand hävda - och det gäller för alla våra samarbetsländer - att ekonomisk tillväxt är viktig för att höja befolkningens levnadsnivå, men det räcker inte. Ekonomisk utveckling måste kompletteras med en politik som syftar till en fördelning av välfärden. I Sverige har vi goda erfarenheter av en bra fördelningspolitik, erfarenheter som vi naturligtvis gärna delar med oss av. Utbildning och livslångt lärande är, liksom i Västeuropa och resten av världen, nyckeln till att klara framtidens omställningsproblem. Alltför stora klyftor, både inom och mellan länder, leder till konflikter och instabilitet. För att fördjupa demokratins kultur skall det genomföras uppbyggnad och stärkande av det civila samhället i samarbetsländerna. Samarbete som genomförs av enskilda organisationer, och folkrörelser skall få fortsatt stöd. Fördjupade insatser på rättsområdet skall prioriteras i Estland, Lettland och Litauen som ett led i förberedelserna för ett EU Språk och integrationsstödet till de rysktalande befolkningarna i Estland och Lettland skall utökas och breddas. Det svenska utvecklingssamarbetet med Central och Östeuropa skall bidra till ökad jämställdhet i samarbetsländerna. Det är viktigt att ta hänsyn till hur stödinsatserna påverkar kvinnor och män på olika sätt. Alla insatser skall därför analyseras ur ett könsperspektiv. Särskilda insatser skall genomföras för att främja kvinnors deltagande i de politiska församlingarna och för att stärka kvinnornas situation på arbetsmarknaden. Låt oss också medge att vårt samarbete hittills inte i tillräcklig grad genomsyrats av detta förhållningssätt. Utskottet menar att det är viktigt att samarbetet i framtiden nu verkligen blir ett stöd för jämställdheten i våra grannländer. Fru talman! Jag tänker fullfölja den traditionen, och jag har sparat den bästa fågeln till sist. Just i dagarna, i slutet på maj och början av juni, kommer en sen flyttfågel att slå sig ned här i Sverige, en fågel med ett välklingande namn åtminstone för en socialdemokrats öra, nämligen rosenfinken - en fågel som för bara något tiotal år sedan var ovanlig i Sverige men som på senare tid expanderat västerut från sina häckningsplatser i östra Europa. Tack vare denna fågels västliga expansion har vi i Sverige nu glädjen av att se den lilla rosenröda fågeln. Rosenfinken, som således tidigt trotsade de nationella gränserna, har en sång som passar sig väldigt lämpligt i detta sammanhang : Pleased to meet you. Det är den viktigaste delen i vårt samarbete att människor möts och kan som rosenfinken hälsa varandra välkomna med pleased to meet you.

Fru talman! Jag påpekade redan i mitt anförande att jag med glädje konstaterar att man nu ägnar betydligt mer utrymme åt de sociala frågorna. Jag kan faktiskt se att man nästan ordagrant tagit med det som jag framförde i förra årets debatt, att det faktum att barnen förvägras skolgång i en del av länderna kan ha en mycket menlig påverkan på den demokratiska utvecklingen. Jag är alltså glad över det man nu kommer att göra, men jag tror att det behöver göras ännu mer.

Jag tror att det finns ett mycket stort intresse om man får reda på hur det ligger till. Många kan inte ana att så mycket i ett land som t.ex. Estland, där man kan peka på stora ekonomiska framgångar, försummats på den sociala sidan. Tänk bara på siffran att andelen barn på institutioner ökat med 75 % sedan början av 90-talet. Detta är förfärande, och vi bör reagera. Vi måste göra mer på det här området om vi inte skall få se allvarliga konsekvenser framöver.
Fru talman! Min första debatt som nybliven riksdagsledamot handlade just om samarbetet med Östoch Centraleuropa. Ett ord som nämndes i debatten var chockterapi. De borgerliga företrädarna i den debatten menade att det behövdes mer chock och mindre terapi. Omvandlingsprocessen och den ekonomiska omställningen var så oerhört viktiga att den sociala misär som skulle kunna uppstå var ett nödvändigt pris att betala. I dag kan vi höra politiker från alla de borgerliga partierna i debatten betona vikten av att vi gör ett socialt arbete i dessa länder. När jag förde den debatten skulle vi misstänkliggöras för att vi längtade tillbaka till gamla strukturer i Öst och Centraleuropa. Så kritiserades vi när vi påtalade risken för att denna chock som skulle till också skulle få social betydelse i dessa länder. Jag gläds över att Ingrid Näslund är nöjd med den text som är skriven. När vi hade den här debatten förra året var mitt svar till Ingrid Näslund att regeringen arbetar med detta och kommer att i en särproposition redovisa ett stärkt stöd för det sociala arbetet. De frågor som Ingrid Näslund tar upp, att göra en kartläggning, se på behoven och informera, kommer naturligtvis att ingå i det arbetet.
Fru talman! Någon debatt har i alla fall inte jag fört med Urban Ahlin om att man skulle ha chockterapi. Jag har aldrig varit för att främja någon typ av utveckling på människors bekostnad. Det får stå för andra som eventuellt framfört något sådant. Jag har inte sagt att jag är helt nöjd med skrivningarna, men jag är nöjd med att det går åt rätt håll och att man på ett mycket tydligare sätt i propositionen tar fram de sociala frågorna och inser att någonting måste göras, inte minst för barnens situation. Men som jag påpekat tidigare menar jag att man måste vara ännu mer konkret. Varför inte, precis som man har gjort på miljöns område, verkligen sätta sig ned och göra ordentliga listor över vad som behöver göras och sedan se till att man tar itu med detta? Det kan vi inte göra ensamma. Det är någonting som vi behöver verka för inom vårt eget land. Vi har också den nordiska dimensionen, där vi vet att saker och ting är på gång, och där man skulle kunna göra mycket mer. EU-länderna kan naturligtvis också ta ansvar. Vi kan ta ansvar för olika länder. Det är bra att man vill göra en insats i Ryssland. Jag har påpekat att hundratusen barn per årskull där inte går i skolan. Men vi får inte glömma sådana länder som Estland och att föra fram dessa frågor hos dem. Annars är jag rädd för att det kommer att hämma sig i längden också på den ekonomiska utvecklingen.
Fru talman! Ett av målen i vårt grannlandssamarbete är att främja en socialt hållbar ekonomisk utveckling. Det är ett väldigt bra mål. Det visar på att dessa faktorer kompletterar kompletterar varandra. Det måste till en social utveckling, och det måste också till en ekonomisk utveckling. De tar inte ut varandra, utan de kompletterar varandra. Det arbetet försöker vi främja så att det blir en ekonomisk utveckling och också en socialt hållbar ekonomisk utveckling. Men då måste det också till en god fördelningspolitik i dessa länder. Det är svårare för oss att styra de nationella parlamentens politiska beslut. Jag välkomnar Ingrid Näslunds intresse i dessa frågor och hoppas att hon påverkar sina partikamrater på andra sidan att bedriva en god fördelningspolitik som också kommer dessa grupper till del. När det sedan gäller de konkreta kraven kan jag hålla med Ingrid Näslund om att samarbetet skall konkretiseras. Det gäller också jämställdhetsarbetet, som ännu inte har varit till fyllest i grannlandssamarbetet. Där önskar jag också betydligt mer konkreta åtgärder.

Fru talman! Sveriges utvecklingssamarbete med Central och Östeuropa går, som vi har hört många tala om här i dag, in i en ny treårsperiod. Vi har hållit på med detta sedan 1989. De mål som slogs fast 1995 gäller alltjämt, och de är fortsatt mycket viktiga. Jag står helt bakom utrikesutskottets betänkande. Jag vill bara mycket kort ta tillfället i akt att beröra vikten av att vi på alla sätt här i Sverige stöder och underlättar de baltiska ländernas arbete för att bli medlemmar i EU. Det är enligt Centerpartiets mening de viktigaste insatserna för att stödja demokratin och freden i denna region. Det sker just genom att involvera dessa länder och knyta dem närmare Europa i ett ekonomiskt samarbete och i det gemensamma utrikes och säkerhetspolitiska samarbetet och genom rättssamarbetet. Detta gör vi dels genom utvecklingssamarbetet, dels på andra sätt. Jag tycker att det är fortsatt viktigt att framhålla att Sveriges agerande med många partier i riksdagen bakom en gemensam förhandlingsstart för kandidatländerna var oerhört viktigt, inte minst för Lettland och Litauen. Många talare före mig har uppmärksammat arbetet att stödja en socialt hållbar ekonomisk omvandling, som det står talat om i propositionen och i betänkandet, och också en miljömässigt hållbar utveckling. Att det just nu är viktigt med ett fokus på det sociala samarbetet kan jag inte nog understryka. Precis som det står i propositionen är erfarenheterna sedan år 1989 mycket nedslående när de gäller den sociala och hälsomässiga situationen. Som läkare tittar vi på medellivslängden när vi talar om hur det ser ut i ett samhälle. Medellivslängden har sänkts dramatiskt i dessa länder. Det är en mycket tydligt nedåtgående kurva från 1989. Vi kan också se att spädbarnsdödligheten ökar och att mödradödligheten ökar. Det är viktigt att fokusera kring detta sociala och hälsoinriktade arbete. För mig är det också viktigt att poängtera att man skall arbeta med hela befolkningen och inte väljer ut vissa grupper som har gjorts i reservationer från Miljöpartiet och Kristdemokraterna. Jag har av och till kontakter med mina tidigare kolleger. I februari månad berättade de om ett besök som gynekologer från Gävle hade gjort i Riga. De besökte en barnbördsklinik. Man hade i medeltal 3 600 förlossningar om året. De gick runt och tittade, och det var väldigt modernt. Man hade tillgång till den allra nyaste utrustningen när det gäller att kontrollera graviditeter och förlossningar. Sedan gick de in och tittade i barnsalarna. Längst inne i en barnsal som var avskild från övriga barnsalar låg tio små barn i sängarna. De frågade varför man hade ett separerat rum för dessa barn. Det var barn som hade föräldrar som inte kunde ta hand om dem. Därför är det oerhört viktigt att vi också satsar på familjerna, både mödrar och fäder, så att de kan ta hand om sina barn när de föds. Som vi hört tidigare lever 60 % av befolkningen i Lettland under fattigdomsgränsen. Jag vill gå ytterligare ett steg när det gäller varför detta är viktigt. Att utjämna de sociala klyftorna har också en säkerhetspolitiskt betydelse sett i det breda säkerhetspolitiska perspektivet. Om man inte utjämnar de sociala skillnaderna leder det till spänningar. Det finns många andra typer av spänningar i dessa länder med olika befolkningsgrupper. Om man då också får inkomstklyftor och sociala spänningar kan det leda till direkta konflikter vilket, som inte minst Ingrid Näslund har varit inne på, är en fara för den demokratiska utvecklingen. Det halva utskott som var i Lettland i mars månad såg det. Vi kom in i en oerhört spänd situation. Man hade haft en demonstration av pensionärer som på ett eller annat sätt ledde till våld, eller påstått våld. Det ledde till en spänd situation mellan Ryssland och Lettland. Den var påtaglig när vi satt och åt vår måltid på den svenska ambassaden. Den unge vice talmannen som satt vid samma bord som jag själv fick mitt under måltiden ett telefonsamtal som han gick ut och tog. När han kom tillbaka sade han med ett mycket spänt ansiktsuttryck: Det är en mycket allvarlig situation för vårt land just nu. Jag har fått meddelande från en bank att den ryska motsvarande banken hotat med att frysa alla tillgångar. När man vet att Lettland i mycket lever på en transitekonomi är det klart att det blir en spänd situation. Därför tycker jag, fru talman, att det är oerhört viktigt och positivt att regeringen så hårt betonar att man i arbetet med att utvecklingssamarbetet också fokuserar och koncentrerar sig på det sociala området. Många har varit inne på, men det kan inte nog understrykas, att vi i det utvecklingssamarbete som sker i Sverige också involverar partier, organisationer, kommuner och landsting och stärker det vänortssamarbete som har vuxit fram och som också blir en del i att säkra freden och säkerheten runt Östersjön.
Fru talman! För att det inte skall råda något missförstånd vill jag kommentera en sak som Helena Nilsson sade. Hon menade att det är viktigt att alla grupper får hjälp. Det vill jag hålla med om. Det vi kristdemokrater har gjort är att vi speciellt har pekat på barnens situation. De blir utsatta på ett särskilt sätt, eftersom de inte har förmåga att hjälpa sig själva. Vi säger också i reservationen att det gäller stöd till vuxna människor men inte minst till stora grupper av utsatta barn som far mycket illa. När vi talar om t.ex. barn på institution eller barn som inte går i skolan är det vuxna i deras omgivning som inte har förmått att ge dem det de behöver. Jag är helt införstådd med att också dessa grupper måste ha hjälp för att barnen skall få det bättre. Där är vi helt överens.
Fru talman! Det råder inga djupa meningsskiljaktigheter, utan det är fråga om ett förhållningssätt till hur man kan jobba med de här frågorna. Annars hade motfrågan från Ingrid Näslund kunnat vara: Varför har ni inte stött vår reservation? Därför tycker jag det fanns anledning att peka på att vi ser på litet olika sätt på hur vi med utvecklingssamarbetet skall nå samma resultat.

Fru talman! Toppmötet i Visby 1996 blev upptakten till ett vitaliserat Östersjösamarbete på alla nivåer. Östersjöregionen har ju alla förutsättningar för att bli en av de starkast växande regionerna i Europa under de kommande åren. Polen och de baltiska staterna visar upp en imponerande växtkraft som leder mot medlemskap i den europeiska unionen. I S:t Petersburgsregionen ser vi nu för första gången på länge tillväxtsiffror efter år av tillbakagång. Det andra Östersjötoppmötet i Riga i januari i år byggde vidare på denna utveckling. Vart vi än reser i Sverige ser vi hur kontakterna med våra grannländer runt Östersjön blomstrar. Över 200 kommuner är engagerade i vänortssamarbete. Som har sagts här finns det också organisationer, folkrörelser och kyrkor som ger en fast förankring i vardagen åt detta samarbete. Det handlar om allt från avloppsrening till kulturutbyte, demokratiprojekt och barnomsorg. Målet är att utvecklingssamarbetet med våra östliga grannar så småningom skall övergå i ett liknande grannlandssamarbete som det vi har med våra nordiska vänner. Vi är inte där ännu - men på god väg. Det gäller t.ex. Estland och Polen. Detta är ett nytt skede, och det präglar naturligtvis inriktningen på hela vårt fortsatta samarbete. Nästa år gör regeringen Persson, om den får fortsatt förtroende, en särskild satsning för att vidareutveckla samarbetet just med Polen. Då kommer det att handla om aktiviteter på alla möjliga områden; ekonomi, politik, handel och kultur. Vårt mål blir också att sprida kunskap om Sverige i Polen och stärka våra förbindelser där. Som också har sagts här är vi nu inne i den tredje fasen av vårt samarbete. Vi inriktar oss framför allt på att underlätta de baltiska ländernas och Polens medlemskap i Europeiska unionen. EU:s utvidgning med länderna i Central och Östeuropa är den viktigaste faktorn för att lägga grunden för en bestående fred och för välstånd i Europa. En hållbar säkerhet i dagens Europa främjas främst genom icke-militära medel - i Jean Monnets anda av civilt samarbete snarare än i André Maginots av militärt befästningsbygge. Vårt mål är en fullständig europeisk gemenskap och ett enat demokratiskt Europa. Regeringen lägger med sin nya proposition fast riktlinjerna och omfattningen av samarbetet. Det rör sig om ca 1 miljard kronor per år. Vi behåller målen för vårt reguljära samarbete, men vi lägger accenterna litet annorlunda än tidigare. Det handlar alltså om att bl.a. underlätta EU-utvidgningen. Inget kandidatland i dag uppfyller kriterierna för medlemskap i unionen. Men det är en viktig politisk markering att processen inleds gemensamt för alla ansökarländerna. Det var precis så som Sverige ville ha det, och det var en framgång för oss. Vi vill inte ha några nya skiljelinjer i Europa. Kraven för medlemskap är höga - det vet vi - och vägen dit är besvärlig. Därför vill vi aktivt dela med oss av våra erfarenheter och satsa målmedvetet och stort på förmedlemskapsinsatser. Redan i dag går ungefär 90 % av vårt samarbete i den riktningen. Till Bodil Francke Ohlsson vill jag gärna säga att detta inte på något sätt är villkorat för medlemskap. Det vore ju tokigt. Låt oss snarare se det som ett slags modernisering och europeisering av samhället. Som en pendang till detta kan jag berätta att vid invigningen av flyktingförläggningen i Rukla i Litauen fick den svenska ambassadören som enda utländska ambassadör i förra veckan ta emot ett diplom från den litauiska regeringen för Sveriges hjälp vid uppbyggandet av en modern flyktingmottagning i landet. En viktig aspekt av närmandet till EU och till en harmonisering av Europa i stort är ju att länderna skriver under Genèvekonventionen och att de har en fungerande migrationspolitisk rättsordning. Genom det samarbete som vi har utvecklat på det området har vi också kunnat avskaffa visumtvånget mellan de baltiska länderna och Sverige. Fru talman! Vi ser nu ett genuint ryskt intresse av att delta i en bred europeisk samverkan. Genom EU:s partnerskapsavtal har relationerna med Ryssland fått en fast grund att stå på. Där kommer också Östersjöoch Barentssamarbetet in i bilden. Vi ser hur ett nytt demokratiskt Ryssland växer fram, men med stora umbäranden. Både Ryssland och omvärlden har allt att vinna på att den demokratiska utvecklingen fortsätter, att den ryska ekonomin börjar växa och att resultaten fördelas rättvist. Nu är den ryska ekonomin förhållandevis stabil, efter flera års turbulens. Men statsfinanserna är i oordning. Skatter betalas inte in, och det gör i sin tur att löner inte kan betalas ut. De sociala klyftorna ökar, och man kan spåra en djup samhällsstress i den ökade dödligheten i reformernas kölvatten. Tio år efter perestrojkan lever många människor sämre än under sovjettiden. Det föreligger en risk för ett slags postkommunistiskt trauma där demokratin och marknadsekonomin orättvist blir syndabockar för de försämrade levnadsvillkoren och den sociala misären. Vi vet att människor som känner trygghet i sin vardag vågar möta förändringar utan rädsla. Därför är den sociala sammanhållningen viktig för ett samhälle. Den medverkar till ekonomisk stabilitet och tillväxt. Man kan säga att social rättvisa är produktiv. En förutsättning för att reformprocessen skall bli framgångsrik är att de sociala reformerna utgör en integrerad del av den ekonomiska politiken. Det är därför vi är skeptiska till det extra delmålet. Det skall vara en integrerad del av den ekonomiska politiken. Under Jeltsins besök i Sverige i december åtog vi oss att utbilda 1 000 ryska företagsledare. Vid mitt besök i Ryssland i februari föreslog jag att vi också skulle matcha detta med 1 000 ryska socialarbetare. Det föll ryssarna på läppen. De har nämligen mycket stora sociala behov, men få resurser. Vid Jeltsins besök framfördes även från svensk sida ett förslag om stöd till deltagande av ryska officerare i en stabsofficerskurs vid PFF-centret i Almnäs. Detta gjordes framför allt för att förbereda ryska officerare för att kunna delta i fredsfrämjande operationer. De gällde bl.a. att lära sig engelska, men också att kunna umgås på vanligt sätt. Jag säger detta därför att en kurs genomfördes nu i helgen inom vårt samarbete. Det var första gången som Ryssland deltog i så stor omfattning och med så tydligt engagemang i en PFF-kurs. Och det var i Sverige! Fru talman! Det andra projektet som jag vill nämna här är av ett helt annat slag. I och med de baltiska ländernas självständighet i augusti 1991 kom gränsen mellan Estland och Ryssland att dras mitt i Narvafloden. Tvillingstäderna Narva och Ivangorod hamnade på var sin sida om gränsen. Under de år som har gått sedan dess har det kärvat mycket i det vanligtvis ickekärvande samarbetet. Dricksvatten levereras t.ex. från Narva, och den ryska sidan har haft svårt att avsätta hårdvaluta för betalningen. Helt nyligen tog de svenska och finska utrikesdepartementen initiativ till att bjuda in kommun och länsledningarna i Narva och Ivangorod till Haparanda och Torneå. Skeptiska ester och skeptiska ryssar kom dit. Men de fick höra om fördelarna med samarbete, om hur man vann pengar genom att samköra fjärrvärme mellan Haparanda och Torneå och om vattenrening. T.o.m. brandkårens stegbil utnyttjade man gemensamt! När sedan kommunalrådet Bengt Westman i Haparanda berättade att det befintliga Tornedalsrådet direkt kunde gå in i de EU-finansierade s.k. Interreg-pengarna tappade gästerna plötsligt sin tvekan och bjöd in till ett nytt möte i Narva om några månader. Plötsligt blev förebilden i Haparanda-Torneå säkerhetspolitik. Stabiliteten och förtroendet i vårt närområde fick en skjuts framåt. Där har vi ett konkret uttryck för den typ av samarbete vi vill främja i Jean Monnets anda och inte i Maginots. Ukraina och Vitryssland har nämnts här. Det är riktigt att regeringen avser att utöka samarbetet med Ukraina framför allt inom den sociala sektorn. Barnens situation kommer att sättas i fokus. Vi måste också ha en utökad beredskap för Vitryssland när de politiska förutsättningarna finns. När det gäller detta med ambassadbygge och sådant vill jag gärna säga att det inte vore lämpligt att göra detta nu. De flesta ambassader avlyssnas. Jag kan säga det om ni inte sprider det vidare. Däremot skall vi fortsätta att redan i dag ge ett stöd till demokratiskt sinnade och reformvänliga krafter, och det gör vi också. De sociala frågorna får fortsatt ökad tyngd. Det socialekonomiska omvandlingsstödet har hela perioden legat på över 50 % av satsningarna. Jag menar att det numera är viktigt att ge ökat stöd. Vi kan se vad som har hänt. Jag måste hålla med Urban Ahlin i vad han sade apropå chockterapi och sådant. Tidigare talade vi om att vi ville sätta de sociala frågorna i fokus mitt bland minkar, ubåtar och chockterapier. Välkommen ombord Inger Näslund! Jag vet att hon har hjärtat på rätta stället. Ekonomisk tillväxt är viktig för att höja levnadsstandarden, men det räcker inte. Det finns människor av kött och blod bakom alla siffror. Det krävs en aktiv fördelnings och socialpolitik. En riktad satsning på barn är förmodligen ett av de mest kostnadseffektiva sätten att långsiktigt höja människornas levnadsnivå och åstadkomma en rättvisare fördelning. Vi märker nu att det finns ett starkt intresse, inte minst i Ryssland, för våra sociala reformer och för att vi också, i kristider hos oss med mindre resurser, har varit tvungna att effektivisera våra sociala försäkringssystem. Det är de oerhört intresserade av. Fru talman! Till slut vill jag säga så här: Förr handlade våra relationer med t.ex. Ryssland enbart om att räkna missiler och divisioner, om kriget i Afghanistan, om mänskliga rättigheter och ubåtar. Nu handlar våra relationer i hela regionen om fredlig grannsamverkan till ömsesidig nytta. Den socialdemokratiska regeringen vill ta vara på de möjligheter som samarbetet kring Östersjön ger, och jag märker ett brett stöd för det här i riksdagen. Vi vill se ett ansvarsfullt utnyttjande av regionens rika resurser. Vi vill att norra Europa utvecklas i växelverkan med andra delar av Europa och världen.

Fru talman! Jag har två frågor. Den ena gäller dessa 90 % av det svenska utvecklingssamarbetet som är inriktat på att underlätta framtida EU-medlemskap. Jag undrar om ministern menar att det inte på något sätt är insnävat så att viktiga delar är borttagna ur biståndet jämfört med det sätt som vi brukar bedriva bistånd i andra länder. Täcker det ungefär samma saker som det hade gjort om det inte hade varit inriktat på att underlätta framtida EU-medlemskap? Min andra fråga gäller Vitryssland. När jag var i Vitryssland såg jag barnen i Tjernobylområdet. Då undrade jag hur länge en katastrof egentligen varar. Katastrofhjälp kan man ju ge när någonting händer akut, men det finns ju katastrofer som aldrig tar slut. De människor som en gång har drabbats av den blir lidande i åratal. Trots att det inte skall bli någon ambassad skulle man väl kunna göra några insatser just för barnen i Vitryssland, speciellt barnen i Tjernobylområdet som verkligen far illa. Det görs väldigt litet för dem.
Fru talman! Jag menade vad jag sade om satsningen på EU-anpassningen. Den är inte villkorad. Det vore absurt. Det görs självfallet insatser för barnen från Tjernobyl. De skall kunna fortsätta.
Fru talman! Jag har två frågor. Vi i det här utskottet är eniga i betänkandet om att social marknadsekonomi skall gälla i samarbetet med Central och Östeuropa. Jag talade i mitt inledningsanförande, då statsrådet inte hade kommit, om att det är nödvändigt med heltäckande socialförsäkringar som omfattar alla medborgare i de här länderna, precis som vi har i Det kan väl inte vara det enda skälet att en eventuell ambassad i Minsk skulle vara avlyssnad. Jag tror att det behövs en svensk representation i ett sådant land mer än i många andra mycket stabila nationer, och det behövs snart. Jag skulle vilja fråga när statsrådet tror att vi kan inrätta en ambassad i Minsk.
Fru talman! Jag hörde Lars Hjerténs anförande utan att vara här. Det är en god egenskap som man har ibland, fru talman. Det finns många skäl som talar emot att upprätta en ambassad i Minsk just nu. Men Vitryssland är ett viktigt land. Vi måste ha beredskap att göra det när det är lämpligt. Det är ett väldigt viktigt land. Det är en viktig del för Europas säkerhet och för vårt samarbete i stort. Jag nämnde ett skäl till varför det inte var lämpligt just nu. Det finns även andra i dagsläget. Vad skall vi prioritera? Vi sätter ju inte upp så många nya ambassader av ekonomiska skäl just nu. Luxemburg var en sådan. Vi har kanske Slovenien i faggorna också. Men vi skall ha beredskap för Minsk.
Fru talman! I det särskilda yttrande som behandlar de här frågorna är fem politiska partier som är representerade i riksdagen måna om att det skall bli en svensk representation i Minsk.
Fru talman! Det som Pierre Schori framförde här var ju okontroversiellt. Det kändes bra att lyssna till. Det var välkommet, inte minst att Pierre Schori är så tydlig och nästan hyllar EU-utvidgningen med vackra ord. Det gläder mig. Det är ett fredsprojekt som är viktigt. Detta att vi satsar på enskilda organisationer och det utbyte med Vitryssland som nu är på gång ger bra kontaktmöjligheter. Schori om en av reservationerna här. Den rör Natoutvidgningen. Jag skulle vilja höra Pierre Schoris inställning till detta. I reservation 4 finns det en skrivning som lyder så här: "Den största tryggheten uppnås för Baltikums del genom ett medlemskap i en alleuropeisk säkerhetsordning som kan garantera säkerheten också för små länder, som har svårt att försvara sig av egen kraft. En sådan kraftfull säkerhetsordning kan uppnås genom ett medlemskap i Nato. Ett baltiskt medlemskap i Nato blir därför en viktig del i arbetet att dels utveckla goda relationer mellan Baltikum och Ryssland, dels djupare integrera Ryssland i ett samarbete med västvärlden. Sverige bör därför främja Estlands, Lettlands och Litauens ambition att bli medlemmar i Nato." Jag skulle vilja höra om Pierre Schori kan skriva under dessa formuleringar.

Fru talman! I mitt anförande har jag utvecklat vad jag anser vara de bästa grunderna för en hållbar säkerhet i Europa i dagens läge. Det är det civila gränsöverskridande samarbetet som väver samman folk och nationer i fredligt samarbete. Det är den bästa grunden för långsiktig fred och säkerhet och för stabilitet och framsteg. Det är Jean Monnets anda. Att fortsätta att tänka i Natotermer är för mig litet förlegat, även om jag har den största respekt och förståelse för att länder som har legat under Sovjetdiktaturen ser detta som quick fix, det snabbaste sättet att få säkerhet. Men för vår del, som ickevarande medlemmar i Nato, är det inte vår baby. Vi satsar på det långsiktiga, fredliga, mellanstatliga, mellanfolkliga samarbetet. Där ser vi EU som den viktigaste grunden och byggstenen för säkerhet. Där har Nato också en viktig roll - det förändrade nya Nato som nu växer fram och som söker sin nya roll. Vi satsar också stenhårt på Östersjöregionen och på det samarbetet. Räcker inte det? Måste vi också skriva under Natoambitioner, som Folkpartiet och Moderaterna har?

Fru talman! Det är med tillfredsställelse jag ser att den sociala dimensionen får ökad betydelse. Flera av oss har även lyft fram just barnens situation, och det är det som regeringen vill prioritera. Jag vill också konstatera att i dag är det okontroversiellt, men det var det inte när vi började att ta upp de frågorna. Precis som Inger Näslund påpekade var det helt andra typer av bistånd som dominerade. Jag tror också att det är viktigt att påpeka att barnen är en viktig utgångspunkt. En rad andra sociala problem, t.ex. drogproblem, alkohol och narkotikaproblem, ökad rökning etc., är sådana som kan kanaliseras genom att man riktar sig direkt till barn. Jag vill fråga Pierre Schori om Vitryssland. Jag kan förstå tveksamheten i dag. Men det argument om avlyssning som Pierre Schori nämnde förstår jag inte riktigt. Det måste väl ändå vara så på fler håll i världen att ambassaden är eller åtminstone har varit avlyssnad, och det har inte stoppat en ambassad. Det ekonomiska är på en annan måte. Men det här med eventuell avlyssning kan ändå inte vara ett sakargument. Sedan vill jag fråga om jämställdhetsmålet. Varför kan inte Pierre Schori se det som ett ytterligare mål, inte bara som ett övergripande mål, just för att peka ut hur viktigt det är med jämställdhetsfrågor? Vi vet att kvinnor i flera av dessa länder har tappat terräng. Till sist: Jag fick inte något svar på frågan om utvärdering av sysselsättningsaspekterna i Sverige av det svenska samarbetet med Öst och Centraleuropa. Hur ser Pierre Schori på det?
Fru talman! Ibland räcker inte tiden till för alla frågor. Jämställdheten genomsyrar och är ett särskilt delmål i utvecklingssamarbetet med länder utanför Europa. Det beror på att man där mycket tydligare kan se - även om det är tydligt också i Central och Östeuropa - hur kvinnorna bär upp samhällsutvecklingen i jordbruket genom hårt fysiskt arbete och på andra sätt. Därför har vi också infogat det för att bryta barriärer och för att stödja den utveckling som de bär på. I samarbetet med Central och Östeuropa har vi fått vara litet mer sofistikerade än att lägga in det som ett mål, även om vi säger att jämställdhetsarbetet skall löpa som en röd tråd i samarbetet. Vi har också producerat en manual för detta på olika språk som vi har spritt till våra ambassader och samarbetspartner. Vi har arrangerat en rad ledarskapsutbildningar för kvinnliga chefer och offentlig förvaltning. Det har varit kvinnor-kan-mässor, och det har varit litauiska kvinnliga journalister. Det är väldigt segt, måste jag säga. Man måste nog välja andra metoder än vad vi har rent allmänt när vi arbetar exempelvis med Afrika. Men det är segt, och demokratin har fått mycket av ett manligt ansikte i Central och Östeuropa - tyvärr. Det gör att vi naturligtvis måste hänga i, och vi kan nog, som Urban Ahlin sade, kanske göra ännu mer. Men det löper som en röd tråd, och jag kan garantera Eva Zetterberg att jag är omgiven av mycket goda krafter som hela tiden vakar över detta i departementet om jag själv skulle fela. Så till sysselsättningen. För att tillfredsställa Eva Zetterbergs merkantila intressen kan jag säga att återflödet av vårt Central och Östeuropasamarbete är nästan hundraprocentigt. Det ger naturligtvis sysselsättning i Sverige, och det är klart att vi kan räkna ut vad det innebär. Det finns alltså ett hundraprocentigt återflöde, och det finns ett vänortssamarbete, som bara det också skapar mycket sysselsättning i Sverige.

Fru talman! Om Pierre Schori vill tillfredsställa mitt merkantila intresse får han gärna gå litet vidare. Jag kräver inte något hundraprocentigt återflöde till Sverige. Kravet handlar inte om det. Det handlar om att se vilka effekter projekten har för den svenska sysselsättningen och om att, när man jämför olika projekt, naturligtvis också kunna ta viss hänsyn till det. Det kan ju ändå inte vara något ont, tvärtom. Alla vill vi öka sysselsättningen i Sverige. Vad gäller jämställdheten är det naturligtvis helt andra förutsättningar i Öst och Centraleuropa än i Afrika. Men Pierre Schori tog själv upp hur de sociala klyftorna har ökat, hur levnadsstandarden har minskat i Öst och Centraleuropa. Det är också många som vittnar om hur kvinnor har fått en försämrad position gentemot män. Därför finns det all anledning att lyfta upp detta och att - mer eller mindre sofistikerat - ha med det som ett klart delmål. Sedan har vi kvar frågan om ambassaden i Minsk,

Fru talman! Jag är verkligen glad över det överväldigande gehör som motionen om barnens sociala utveckling i de här länderna har rönt. Skillnaden från förra året är faktiskt enorm, och man kan inte annat än glädja sig åt att vi så samstämmigt nu är klara över att någonting måste ske på det här området och över huvud taget på det sociala området. Vi har hävdat att man här skulle behöva ett nytt huvudmål för samarbetet. Anledningen till det är framför allt att vi tycker att man inte tidigare har fäst tillräckligt stor vikt vid detta, även om man har haft som mål att den ekonomiska omvandlingen skall vara socialt hållbar och att det är en sådan omvandling man skall stödja. Men jag är inte någon formalist. Även om vi står kvar vid vårt krav kan jag inse att det förhoppningsvis kan betyda samma sak och leda till samma resultat. Men nu vill jag kunna se resultat när vi träffas om ett år och granskar vad som har hänt på det här området. Jag vill verkligen se att det blir ökade insatser. Jag är också glad över att man har talat så mycket om vänortssamarbete och kommunsamarbete. Jag tycker att det var ett väldigt intressant exempel från Haparanda, som gällde Narva och grannstaden. Jag skulle bara vilja veta en sak, och det är hur Pierre Schori ser på Sidas insatser när det gäller information för att stimulera fler svenskar att ta del i det här arbetet på alla olika nivåer. Jag vet att många redan gör det, men jag är säker på att många fler är villiga att göra det om man får tillräcklig information.
Fru talman! Vi slogs hårt för att inskriva, som en av riktlinjerna för Central och Östeuropasamarbetet, en socialt hållbar ekonomisk omvandling. Jag kände då inget starkt stöd från kd. Men Inger Näslund var kanske inte närvarande när vi fick slåss mot kollegerna på den borgerliga kanten om detta. Det var ju trevligt att det var en motion om barn i fjol. Men för oss har barnen funnits tidigare också. Det räcker ju med att läsa Bibeln, och det finns i Koranen också: Låt barnen komma till oss. Det har styrt vårt samarbete i högsta grad. När det gäller information från Sida om vänortssamarbete vill jag säga att jag alltsedan det år då jag blev statsråd deltagit i en lång rad av konferenser om vänortsamarbete, i de baltiska staterna, i Ryssland och senast i Polen samt på många håll i Sverige. Det är liksom ingen hejd på vänortssamarbetet. Intresset är oerhört högt och behöver nästan inte stimuleras.
Fru talman! Intresset för barnen föddes inte förra året. Jag talade om att det var då som vi framförde de motionskrav om barnen i Östeuropa som nu har fått en sådan anslutning. I övrigt har vi från Kristdemokraterna intresserat oss för barnens situation både i vårt land och på annat håll under hela den tid som partiet har existerat. Också Bibeln har då betytt mycket för inspirationen, och det är roligt att den gör det även för När det gäller Sidas information menar jag att det är väldigt bra att man har konferenser i de baltiska staterna och även här i Sverige, men det som jag här talar om är att väcka ett ytterligare intresse hos en bred allmänhet i Sverige. Även om det görs mycket, är det fråga om öar i hela det stora sociala sammanhang som finns och med tanke på de oerhörda behov som har lyfts fram för våra ögon. Än är alltså mycket ogjort, och jag skulle vilja se att mer av information nådde ut till en bred allmänhet.

Fru talman! En stor del av Afrikas befolkning lever i absolut fattigdom. Människorna får somna hungriga. Sjukdom, ohälsa och för tidig död är det normala i vardagen. I gårdagens TV-Rapport påmindes vi t.ex. om att 50 000 människor i södra Sudan riskerar att svälta ihjäl. Också många andra har tidigare tagit upp detta i samband med att vi debatterade FN Men Afrika har resurser att föda alla dem som bor där. Det finns ingen biologisk eller fysisk orsak till denna misär. Torka, översvämningar och naturkatastrofer kan förklara kortvariga eller geografiskt avgränsade problem. Krig, kriser och etniska motsättningar är förklaringar i vissa länder. Vanstyre är dock huvudorsaken till att fortfarande 200-300 miljoner människor inte får tillräckligt att äta varje dag. Utvecklingen hämmas av statsmakter som förvägrar sina medborgare friheten att utvecklas. Diskriminering på grund av ras, kön, ålder, tro eller ursprung skapar stora utvecklingshinder på många håll. Erfarenheten visar entydigt att sådana hinder kan undanröjas om människor tillåts utveckla företagsamhet och arbetsvilja. På många håll i Afrika har fattigdomen tyvärr ökat. De stora förväntningarna i samband med självständigheten byttes i besvikelse och förtvivlan. Denna negativa utveckling måste brytas. Det är inte afrikanerna det är fel på utan på den förda politiken. Den afrikanske socialismen och de föreställningar denna bygger på har haft särskilt allvarliga konsekvenser. Det handlar om länder som länge var beroende av en främmande statsmakt på andra sidan haven. Underkastelse och beroende av beslut utifrån och uppifrån kom att genomsyra samhällena. Varje folk måste få utvecklas av egen kraft. Arbetsvilja och skaparkraft måste frigöras och de goda dygderna belönas. Flit, sparsamhet och företagande är de goda borgerliga dygder utan vilka inget samhälle kan utvecklas. Uppgiften för de afrikanska länderna är nu att drastiskt reducera statsmaktens förlamande roll. Huvuddelen av samhällsutvecklingen måste ske i det civila samhället och i företagsamheten. Det finns stor anledning till optimism när det gäller möjligheterna att utrota fattigdomen, men då måste huvuddelen av de svenska insatserna koncentreras till Afrika söder om Sahara och länderna på Afrikas horn. Det är där fattigdomen är som störst och födelsetalen är högst. Statsmakten måste koncentrera sig på de kärnuppgifter som endsast den kan utföra. En viktig uppgift är att se till att alla barn och ungdomar, även alla flickor, får en grundläggande utbildning. All erfarenhet visar att utan detta kan inte fattigdomen avvecklas på bred front. En grundläggande hälsovård som når ut till alla har också hög prioritet. Sådana satsningar ger också snabba resultat, eftersom den utbredda sjukdomen och ohälsan är ett stort hinder för utvecklingen. En annan viktig uppgift förutan vilken inget annat kan fungera gäller rättsstaten. Mänskliga rättigheter måste respekteras. Lagar måste finnas och följas. Diskriminering på grund av kön, ålder, ursprung, handikapp, religion eller politiska åsikter får inte förekomma. Det måste finnas system för att förhindra och bestraffa brott. Staten själv får inte begå brott genom övergrepp eller korruption. Världsmarknaden växer i betydelse och omfattar alltfler länder på jordens alla kontinenter. Även länderna i Afrika kan integreras i världsmarknaden och därmed radikalt förbättra förutsättningarna för en snabb utrotning av fattigdomen. Den europeiska unionen och Sverige har ett ansvar för att bistå Afrika i att utrota fattigdomen och för att främja en snabb utveckling som kan ge en god levnadsstandard för de afrikanska ländernas medborgare. En av de viktigaste uppgifterna är att främja ett öppet handelssystem och att snabbt ge dessa länder tillgång till en ökad världsmarknad. Därigenom kan också svaga länder integreras i världsekonomin med de viktiga impulser till utveckling som detta för med sig. Vi moderater har vid flera tillfällen poängterat att frihandeln är ett av de viktigaste bidrag som i-världen kan ge till utvecklingsländernas ansträngningar för att förbättre medborgarnas levnadsstandard. Det öppna internationella handelssystemet och dess institutioner, främst WTO, IMF och Världsbanken, måste stödjas. Frihandel skall värnas och öppen eller dold protektionism motarbetas. Sverige bör spela en mer aktiv roll i utformningen av EU:s bistånd inför nästa Loméförhandling. FN och dess specialorgan har viktiga uppgifter för att främja internationellt samordnade insatser på utvecklingsområdet. Mathjälp vid svältkatastrofer, omhändertagande av flyktingar, samordnat utrotande av sjukdomar och gemensam normsättning är exempel på detta. En särskilt viktig roll har Bretton Woodsinstitutionerna när det gäller att utforma utvecklingsstrategier och ge u-länderna stöd och hjälp för att skapa en hållbar ekonomisk utveckling. Bistånd vid katastrofer är ofta av livsavgörande betydelse. En bättre samordning mellan de olika biståndsgivarna, så att den gemensamma insatsen får den bästa effekten, är nödvändig. Ökad beredskap till snabba insatser, bättre samordning och planering för avveckling när insatserna inte längre behövs är en väsentlig del av katastrofbiståndet. Särskild varsamhet bör iakttas med långvarigt livsmedelsbistånd, så att inte landets egen produktionsförmåga slås ut. Fria och frivilliga organisationer gör goda insatser, särskilt vad gäller kunskapsöverföring. Det är bra att regeringen i sin skrivelse uppmärksammat de många insatser som görs av dessa organisationer. Personligt engagemang, egna arbetsinsatser och lokal erfarenhet gör att ett sådant bistånd har en större betydelse än den formella ekonomiska volymen. Genom dessa organisationer når vi direkt ut till de behövande befolkningarna utan att gå omvägar över statsapparaten. De har också ofta det folkliga stöd här hemma som är viktigt för biståndsviljan. En större del av insatserna bör därför slussas denna väg. Samtidigt är det viktigt att de fria organisationerna verkligen behåller sin karaktär. Kravet på egeninsatser måste finnas kvar, så att organisationerna inte riskerar att omvandlas till en förtäckt statsfinansierad biståndsbyråkrati. För traditionella ideellt präglade organisationer är detta normalt inget problem. Det vore däremot olyckligt om särskilda organisationer bildades i syfte att leva på statliga biståndsmedel. Skuldavskrivningar är befogade i lägen där en demokratisering har skett och en ny utvecklingsvänlig regim har tagit över efter tidigare förtryck och utvecklingshinder. Vid sådana systemskiften kan en ny utvecklingsinriktning slippa bära på alltför kraftiga bördor av det förgångnas misstag. Men skuldavskrivning kan vara problematisk. Den kan ge utrymme för en ny upplåning som snarare kan riskera att förstärka utvecklingshindren. Kraftig upplåning kan vara befogad i ett skede med omfattande investeringar. Huvuddelen av en sådan upplåning bör dock ske privat på kommersiella villkor, och inte av statsmakten. Undantag får dock göras för den typ av satsningar på infrastruktur som statsmakten måste svara för. Biståndet till statsmakten bör behandlas med särskilt stor varsamhet. Vi moderater har tidigare sagt att de uthålliga biståndsflödena till ett u-lands statsmakt inte bör överstiga 10 % av BNP. Inom denna ram ryms både satsningar på en grundutbildning och på en grundläggande hälsovård för alla. Den samlade offentliga konsumtionen i ett fattigt u-land under stark tillväxt ligger erfarenhetsmässigt just kring 10 %. Kunskapsutbyte bör kunna ske också med andra länder än enbart Sverige. För många u-länder finns det större erfarenhet att hämta från andra framgångsrika u-länder. Vi anser att ett triangelsamarbete mellan Sverige, ett afrikanskt land och framgångsrika f.d. u-länder som t.ex. Taiwan bör prövas. Särskilda insatser kan också behövas när det gäller hiv/aids. I vissa regioner kan detta närmast vara att betrakta som ett preventivt katastrofbistånd. Sverige, EU och resten av den utvecklade världen har här ett stort ansvar. Vi anser att systemet med landramar bör avvecklas till förmån för avtalsbundet samarbete. Avtalen bör innehålla strikta villkor när det gäller korruption, redovisning och effektivitet. Det får inte hända att bistånd i praktiken gynnar korruption genom släpphänt hanterande. Från vissa håll kommer alarmerande rapporter om just detta, inte minst vad det gäller importstödet. Noggranna rapporter om läget för mänskliga rättigheter och demokrati i Sveriges samarbetsländer är något som vi moderater länge krävt. Dessa rapporter bör utarbetas årligen och redovisas i samband med beslut om biståndssamarbete eller senast i samband med att budgetpropositionen avlämnas. Bistånd får inte utbetalas till statsmakter som grovt och systematiskt kränker mänskliga rättigheter och utövar förtryck mot sina medborgare. Enskilda organisationer får i sådana länder vara förmedlare av vårt bistånd. Bistånd skall vara effektivt. S.k. utgiftsmål, där måluppfyllelsen består i att anslagna medel utbetalas, leder sällan till detta. Utgiftsmål frestar också till att fylla ramanslagen med irrelevanta eller för biståndet artfrämmande inslag. Själva biståndets idé - hjälp till självhjälp - innebär också att biståndet successivt skall fasas ut när fattigdomen utrotas. Det övergripande målet skall vara att utrota fattigdomen. Det gäller att i stället skapa effektmål, t.ex. ett minskat antal fattiga, antalet flickor som fått grundläggande utbildning eller antalet hushåll som fått rent vatten. Man skall kunna mäta vad man gör. Världsbanken och UNDP övergår nu till sådana mål. Vi vidhåller i detta sammanhang vårt mångåriga krav på ett från Sida fristående utvärderingsinstitut. Fru talman! Utrikesdepartementet har det sammanhållna ansvaret för relationerna till samarbetsländerna och till internationella organisationer och bör därför svara för den centrala funktionen för utvecklingsarbetet. För all framgångsrik verksamhet krävs förtrogenhet med de villkor under vilka verksamheten sker. Att i en i-landsmiljö bestämma inriktningen på biståndet är erfarenhetsmässigt svårt. Därför anser vi att en särskild utvecklingsenhet med inriktning på fattigdomsavveckling, mänskliga rättigheter och demokratiutveckling förläggs till södra Afrika, där huvuddelen av de svenska biståndsinsatserna sker. Därigenom kan verksamheten utformas i den afrikanska miljön. Vi anser också att det programinriktade biståndet successivt bör koncentreras på Afrika, medan bistånd till andra delar av världen främst bör ske genom det multilaterala systemet och via EU. Den statliga egenregiverksamheten i biståndsarbetet bör ersättas av projektupphandling. Därmed undviks en fast och oflexibel statlig biståndsbyråkrati. UD måste inom ramen för en ny organisation ta ett mer övergripande ansvar för den långsiktiga utvecklingen av den samlade politiken gentemot de enskilda länderna. Det gäller såväl själva utvecklingssamarbetet som den lokala uppföljningen. Ambassadernas roll i sammanhanget behöver utredas inom ramen för en totalöversyn av våra utlandsmyndigheters struktur och arbetssätt. En effektiv extern revision av såväl UD:s som Sidas verksamhet och ekonomi är också nödvändig utöver den interna controllerverksamhet som nu förekommer. Samverkan mellan biståndsgivarna är dålig. För svensk del handlar det om samverkan med Bretton Woods-institutionerna, med EU:s biståndsorgan, med de olika FN-organen och med de andra nordiska ländernas biståndsmyndigheter. Sverige bör därför snarast ta initiativ till en bättre samverkan och ett gemensamt planeringsorgan, kanske i Världsbankens regi. För de enskilda mottagarländerna måste det kännas som en befrielse att ha en eller ett par avtalsparter att förhandla med - inte hundratalet. Detta, fru talman, är moderaternas förslag till förbättringar när det gäller en förnyad Afrikapolitik inför 2000-talet. Jag yrkar bifall till reservation nr 1, men stöder naturligtvis alla övriga reservationer där moderata namn förekommer.

Fru talman! Statsrådet Pierre Schori är inte här just nu, men jag förstod av hans tidigare inlägg att han ändå lyssnar. Jag tänkte därför vända mig till statsrådet. Han har verkligen satt utrikesutskottet i arbete den här våren. Det här är det tredje betänkande vi diskuterar; det kommer två till efteråt och ytterligare två i veckan. Det blir sju betänkanden. Många av de skrivelser och propositioner som statsrådet har presenterat är mycket bra, och vi välkomnar dem. Det är bra texter och det är bra förslag, så det är inte det jag gnäller på. Det är mera att det har varit litet kämpigt att hålla allt flytande, så att säga. Med det sagt skall jag komma in på det betänkande vi nu diskuterar, UU14, En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet. "Förfärliga mänskliga tragedier har drabbat Afrika under det senaste decenniet. Varken FN, världssamfundet eller Afrikas ledare kan avsäga sig ansvaret för krigen. Visst har historien betydelse, men allt fler afrikaner erkänner att de måste se bortom kolonialismen för att finna lösningar på sina konflikter. Den tid är förbi då ansvaret för att nå förändring kunde skjutas över på andra." Dessa ord inleder en debattartikel som generalsekreterare Kofi Annan skrev i Dagens Nyheter den 7 maj i år. Jag tänkte ta hans ord som utgångspunkt för mitt anförande om Afrika. Jag tycker nämligen att det han för fram i sin artikel - afrikanernas egen roll och eget ansvar för situationen i Afrika - är mycket bra tankar som ligger i linje med det betänkande vi diskuterar i dag. Väldigt länge har man, precis som Kofi Annan säger, skyllt på kolonialismen. Och visst - kolonialismen har gjort mycket ont i Afrika. Man drog i Europa upp kartlinjer och gränser. Man tog linjaler, följde longituder och latituder och brydde sig inte ett dugg om hur man delade på människor och folk och förde ihop folk som inte hörde ihop. Detta har naturligtvis varit Afrikas gissel i decennier: att man delat på människor, fört ihop folkslag som inte har någon gemensam tradition och inget gemensamt språk. Detta har varit en kräftsvulst i det afrikanska samhället, och det lever fortfarande kvar i dag. Första gången jag upptäckte detta i realiteten var på 60-talet, när jag själv arbetade i Afrika. Jag mötte då lärare som ville diskutera demokrati. De visste inte vad demokrati var. Vi satt vid lägereldarna ute i bushen och diskuterade, och jag försökte ge en bild av vad svensk demokrati är, vad allmän rösträtt är och vad det betyder att kunna stå och tala på torget och säga vad man önskar. Det var en omöjlighet. Det var förbjudet. Det var en diktaturstat. Jag fick ibland åka till polisstationen och försöka tala ut mina lärare därför att de hade spritt pamfletter - politiska pamfletter. Det fanns en demokratidröm, och man trodde att man var framme vid den drömmen när förändringens vind, självständigheten, svepte över Afrika. Man trodde att nu är vi framme. Men det blev ett bakslag. Den ena staten efter den andra som hade nått sin självständighet och där kolonialländerna hade dragit sig tillbaka blev enpartistater - diktaturstater. Jag kan räkna upp nästan alla - Tanzania, Kenya, Zambia, Moçambique, ja, vad du vill. Det blev ett val, men inget mer. Och problemet fanns kvar. Jag tror att det mycket berodde på att det var en stor nesa att förlora ett val. Man vågade inte gå ut och möta folket i ett fritt val. Man var rädd att man skulle förlora makten. Men jag tror inte att det bara var fråga om att förlora inflytande och makt, utan det var också att man förlorade ansiktet. Det ingick liksom inte i den afrikanska traditionen att först stå som en hyllad ledare och sedan gå tillbaka och bli en som inte längre var ledare. Jag tycker att oppositionens roll är viktig att inplantera, inte minst när man diskuterar Afrika. Jag tycker att det har ett fint symbolvärde när man byter stafettpinne efter ett presidentval i USA. Den avgående presidenten finns på podiet, den som har förlorat finns på podiet och den tillträdande presidenten finns på podiet, och så svärs eden. Det är en symbolisk handling, men den visar också att man accepterar valnederlaget. Stafettpinnen går vidare till en annan, och förloraren får chansen om fyra år igen. Detta måste genomsyra en demokrati, och det har det inte gjort i Afrika. Oppositionens roll är alltså otroligt viktig. Just detta tar Kofi Annan upp i sin artikel. Han skriver: " - mer än tre decennier efter det att de afrikanska länderna fått sin självständighet erkänner allt fler afrikaner att kontinenten måste se bortom sitt koloniala förgångna för att finna orsakerna till och lösningarna på dagens konflikter. I alltför många fall har det självständiga styret karaktäriserats av en 'vinnaren tar allt'-politik, där en valseger har inneburit total kontroll över nationens rikedomar och resurser." Jag tror som sagt att detta har varit ett gissel, och är så fortfarande i många fall. När vi nu diskuterar betänkandet, den proposition som ligger till grund för detta och den utredning, Partnerskap med Afrika, som man kan säga var ursprungstexten till betänkandet är det ett nytt tänkande som skall komma in i bilden. Det skall inte vara bistånd till någon, utan det skall vara partnerskap och samarbete med någon. Detta presenteras kanske som en nyhet, men jag tycker egentligen inte att det är någon sådan. Detta har förekommit hela tiden, fast på olika plan. Enskilda organisationer av olika kulörer har arbetat just efter dessa metoder - med partnerskap, med en partner i det andra landet och med ett fruktbart utbyte. Det är detta som nu kommer att genomsyra även den här delen av biståndspolitiken - eller utvecklingssamarbetet, som vi hellre vill säga. Det gäller att arbeta med delaktighet med en jämbördig part. Att tala om en jämbördig part är kanske ändå litet felaktigt. Den ene parten sitter ju på pengarna och den andre parten är beroende av dessa pengar, så redan där har man ett ojämlikt förhållande. Men det gäller att presentera och diskutera utvecklingsproblemen och på något sätt lägga dem i mottagarens knä. Sedan kan man ge support och stöd på olika sätt finansiellt. Därför välkomnar jag verkligen de tankegångar som finns i propositionen och i betänkandet. Det finns dock några reservationer, och jag vill kort nämna en av dem, nämligen reservation nr 6 som rör MAI-avtalet. MAI-avtalet, det multilaterala avtalet om investeringar, går så som det har hanterats litet på tvärs med hela partnerskapstanken. Här har de rika länderna, OECD-länderna, förhandlat om ett investeringsavtal man skulle ingå i utan att ta med de länder, framför allt utvecklingsländer, som skulle vara föremål för dessa investeringar. Det har man missat, tycker jag och många med mig. Man har så att säga inte dragit in de parterna i processen. Det är en tankeställare för regeringen och har blivit så också, såvitt jag förstår, därför att det som sagt går litet på tvärs med hela det här betänkandet om partnerskap. Men det finns tid att rätta till detta. Vi har i den här reservationen tagit upp just önskemål om att det skall bli ett öppnare förhållande när man diskuterar detta, och jag tror att det är på gång. Jag yrkar bifall till reservation nr 6. Jag sade att partnerskapet bygger på jämbördiga parter, men det är inte riktigt sant. Här vill jag slutligen nämna pengarna. Det är klart att den signal som har gått ut, att vi skär i biståndet, att vi har gett upp enprocentsmålet och att vi nu ligger på 0,7 % har varit en signal från den rika världen som inte är bra. Det är inte bara Sverige som har gjort detta, utan även många andra länder. Inger Koch kallade enprocentsmålet för ett utgiftsmål. Jag tycker att det är fel beteckning. Det är inte ett utgiftsmål. Det är inte så att man måste pumpa ut de här pengarna. Tanken är att vi i den här delen av världen sitter på så stora resurser att vi borde kunna ha råd med 1 % av bruttonationalinkomsten och behålla 99 % själva. Men det hade vi inte. Vi måste ha 99,3 och 0,7 hade vi råd med, trodde vi. Det tror jag är fel politik.

Fru talman! "Det finns en osynlig skugga som vilar över allt bistånd. Och det är att västvärlden inte vill förlora kontrollen. Man talar fagert om 'mottagaransvar' och 'partnership'. Men lyser man igenom orden så hittar man ändå de kontrollerande strukturerna. Fortfarande hänger en osynlig kedja runt Afrikas hals. I den europeiska överklassens medvetande är Afrika fortfarande underlägset: en kolonikontinent." Så hårt uttalar sig författaren Henning Mankell i Södra Afrika-nytt när han, som lever större delen av året i Moçambique, får frågan vilka insatser han anser vara mest betydelsefulla i Moçambique och hur man skall se på frågan om partnerskap. Det är hårda ord. Vi är ändå många som har följt processen från bistånd, från det att Sverige ensidigt har diskuterat hur man skall kunna hjälpa länder, till att försöka etablera ett mer jämbördigt förhållande. Partnerskapsidén har förankrats genom seminarium, genom många kontakter med afrikaner, där man först diskuterat en utredning innan det resulterat i den skrivelse som vi nu behandlar. Jag tror att det är helt klart att vi från riksdagens sida, alla partier, stöder tanken på att utveckla partnerskapet, samtidigt som vi ser komplikationerna; vem har pengarna? Den som har pengarna har för det mesta avgörandet. Vi diskuterar partnerskap och hur Sverige har lagt fram en policy för Afrikaarbetet. Det är mycket bra att man inte längre begränsar sig till rena biståndsfrågor, eftersom vi alla vet att ett partnerskap och den framtida Afrikapolitiken från svensk sida inte alls bara berör biståndet. Det här är den första skrivelse vi fått som behandlar politiken för våra relationer till en viss kontinent. Vi vet att det har aviserats en skrivelse som handlar om förhållandet till Asien. Jag ser naturligtvis också fram emot motsvarande vad gäller Latinamerika. I det här betänkandet diskuterar vi Sveriges Afrikapolitik. Flera av oss tycker faktiskt att det saknas en del i skrivelsen och i betänkandet. K-G Biörsmark har varit inne på några av de frågorna. Jag vill bara hastigt nämna enprocentsmålet. Vi i de partier som anser att det skall finnas ett enprocentsmål upprepar envist att det är möjligt att uppnå det inom ett par års tid. Vi har lagt fram förslag om hur det skall kunna gå till på ett par års sikt. Vi tycker att det regeringen presterat hittills genom att avisera en höjning till 0,72 % eller eventuellt 0,73 % är rätt pinsamt för Sverige, särskilt med tanke på hur ekonomin har förbättrats och att andra typer av förbättringar för människor i Sverige har utlovats. Men höjningen på biståndet är mycket blygsam. Men som jag sade handlar det inte bara om bistånd. Det handlar i högsta grad om olika former av handelsavtal och hur man skall befrämja investeringarna. MAI-avtalet har här i riksdagen varit föremål för flera debatter, och det kommer sannolikt att bli det för ännu fler, eftersom det avtal som var på gång tack och lov inte gick igenom. Det hade varit mycket märkligt och skrämmande om det avtal som förelåg hade gått igenom. Det är viktigt att ett avtal kommer till stånd, men att det blir på villkor som faktiskt befrämjar de fattiga länderna, som gör att deras inflytande över sin egen situation och eventuella investeringar också ökar och ger möjlighet till ett verkligt inflytande. En annan fråga som finns med i det här betänkandet gäller de stora skulder och bristen på skuldavskrivningar som i högsta grad har präglat Afrika som kontinent. De flesta länderna har under lång tid verkligen lidit under oket av stora skulder. I flera länder - jag kan bara nämna Tanzania som ett sådant exempel, som utskottet besökte i augusti 1996 - går en stor del av statens inkomster till att betala skulder. Om man jämför med kostnaderna för utbildning och hälsovård ser man att betalningen av skulderna tar mer. Det kan knappast vara rimligt. I betänkandet diskuteras också strukturanpassningsåtgärderna, som vi vet också har vållat stora problem i Afrika. Det är nödvändigt med stora politiska förändringar och att reformer genomförs. Men det sätt som strukturanpassningsåtgärderna har genomförts på har på många håll i Afrika varit mycket destruktiva. Det är först på senare tid som man från Världsbankens, IMF:s, sida har börjat inse att man inte kan genomdriva dem på det sättet, definitivt inte utan att diskutera och ha ett samarbete, ett partnerskap, om vilka reformer som skall genomföras. Jag vill också peka på något som gäller biståndet som har förvånat mig och Vänsterpartiet mycket. Det är att Guinea Bissau, som är ett av världens absolut fattigaste länder, där Sverige under många år har varit engagerat i bistånd, nu så att säga tonas ned. Man tonar ut biståndet till Guinea Bissau. Det tycker jag är mycket beklagligt, eftersom behoven finns kvar. Det är helt klart att Sverige har en positiv roll att spela i landet. Det går stick i stäv med idéerna om att motarbeta och minska fattigdomen. Guinea Bissau är ett utmärkt exempel på ett land där fattigdomen bör minska och där det skulle ha stor betydelse. Något som inte har lyfts fram tillräckligt i vare sig skrivelsen eller betänkandet är att över huvud taget stärka relationerna mellan Afrika och Sverige. Där pekas på vänortssamarbete. Men frågan är inte utvecklad i betänkandet och definitivt inte i skrivelsen från regeringen. Det ärende som behandlades innan detta ärende om Afrikapolitiken gällde Öst och Centraleuropa och samarbetet mellan Sverige och länderna i den regionen. Pierre Schori talade om att det samarbetet inte behövde stimuleras ytterligare eftersom det är så blomstrande. Men samarbetet med Afrika behöver stimuleras. Det vänortssamarbete som finns är oerhört befrämjande. Ungdomar, idrottsorganisationer och kulturella organisationer får kontakt med varandra och lär av varandra. Det har stor betydelse att det inte är fråga om att vi kommer till de afrikanska länderna och skall lära ut vårt kunnande - en ensidig process. Vi har oerhört mycket att lära och ta till oss. Det sker en hel del på det området. Helt nyligen hade Folkens museum en oerhört fin utställning om Saharas grottfolk. Den typen av handlingar betyder mycket, dvs. att visa upp vad Afrika har att lära oss av historia och kultur och inte bara visa Afrika som en kontinent där människor svälter och lider ont. Det finns mycket att säga om det kulturella utbytet. Jag vill återigen citera Henning Mankell: "Jag talar alltså om nödvändigheten att ge ett kraftfullt och villkorslöst stöd till utbyggnad av olika intellektuella centra i ett land som Moçambique. Det handlar naturligtvis om allt från stöd till ABC-böcker som till Universitetet. Men lika mycket om att skapa grogrund för framväxten av egna intellektuella forskningscentra. Där afrikanerna kan ställa frågorna själva och ha resurser att söka sig fram till de rätta - egna - svaren. Där de dessutom kan utveckla sina egna metoder." Henning Mankell pekar på att partnerskapet inte bara kan innebära bistånd för utbildning, hälsa och handel. Det handlar i allra högsta grad om att stärka de kulturella banden. K-G Biörsmark citerade en artikel som Kofi Annan har skrivit i Dagens Nyheter. Det finns en annan intressant skrift som Kofi Annan är författare till. Det är en rapport som lades fram i säkerhetsrådet i april. Den handlar om orsakerna till konflikter och hur man skall befrämja en varaktig fred och hållbar utveckling i Afrika. Jag tror att en hel del av det som återges i artikeln i Dagens Nyheter är hämtad ur den rapporten. K-G Biörsmark pekade på de problem som Kofi Annan ville lyfta fram och hur ansvaret skall fördelas. Jag tror att vi har mycket att lära av rapporten där Kofi Annan pekar på hur vi skall gå vidare och vem som skall ta ansvar för vad. Han har där delat upp ansvaret. Jag delger ur den rapporten. Han visar på tre områden där Afrika självt måste ta ansvar. För det första måste Afrika demonstrera sin vilja att förlita sig på politiska snarare än militära lösningar på problem. För det andra måste Afrika ha viljan att regera på ett bra sätt på allvar - good governance. Respekt för mänskliga rättigheter, lag och rättssäkerhet måste förmedlas. Demokratiseringen måste stärkas. Genomskinlighet och kapacitet i den offentliga administrationen måste befrämjas. För det tredje måste Afrika agera och lyssna till de olika reformer som behövs för att befrämja ekonomisk tillväxt. Det är Afrika som bär ansvaret för sin egen utveckling. Kofi Annan går sedan vidare till vad det internationella samfundet kan göra och vad FN gör. Han har även där klara och konkreta förslag. Han pekar där på den politiska viljan att agera och hur nödvändigt det är att investera för att få fram resurser. Han pekar på att det behövs nya fonder för olika investeringar och hur världen inte har gett de resurser som behövs till Afrika. Han talar om skuldavskrivningar. Han pekar på betydelsen av att säkerhetsrådet vartannat år återkommer till att diskutera vilka ansträngningar som har gjorts och vilka nödvändiga handlingar som krävs framöver. Därför är det av största vikt att rapporten finns med i vårt fortsatta arbete för att se just hur vi skall kunna stödja att afrikanerna tar eget ansvar men också vad andra organisationer och länder kan bidra till. Jag vill avsluta med vad Kofi Annan avslutar sin rapport med. Han säger att tiden för länge sedan har passerat när någon kunde åberopa okunnighet om vad som händer i Afrika eller vad som krävs för att uppnå framgång. Tiden har också passerat när ansvaret för att åstadkomma förändringar skulle kunna skiftas över till andra axlar. Det är ett ansvar som vi alla måste möta. FN står redo att spela sin roll. Det måste även världen och Afrika göra. De orden bör vara vägledande, inte bara för behandlingen av det här betänkandet, utan över huvud taget för svensk Afrikapolitik framöver. Fru talman! K-G Biörsmark har redan yrkat bifall till reservation 6 om MAI-avtalet som vi står bakom. Jag står naturligtvis bakom de reservationer och särskilda yttranden där Vänsterpartiet är med, men jag yrkar också bifall till reservation 4 som handlar om policyansvar vad gäller Världsbanken. Sverige bör ha ett sammanhållet ansvar, och det skall ligga på UD

Fru talman! När man läser skrivelsen En förnyad svensk Afrikapolitik får man ett starkt intryck av att man verkligen vill förändra sitt bistånd med hjälp av ett partnerskap. Man vill göra ett gott arbete i demokratisk anda. Man vill ha en ny attityd till arbetet och till människorna som deltar i utvecklingssamarbetet. Man vill ha ett partnerskap med lika inflytande för båda, där båda är jämlika. Här kan jag inte låta bli att fråga mig om vårt land är en bra förebild för vår partner. Vi menar att vi måste granska vår egen samhällsutveckling noga, vår livsstil och vårt konsumtionsmönster. Vi landar i att det är vårt partnerland som borde bli vår förebild. FN:s senaste rapport om mänsklig utveckling talar ett dystert språk om Afrika. Av de 15 länder som hamnar längst ned i statistiken finns 14 i Afrika. I Burkina Faso - som ligger på femte plats från slutet - är medellivslängden inte mer än 47 1⁄2 år och läskunnigheten inte mer än 18 %. Medan den ekonomiska tillväxten under de senaste tio åren har ökat i ett flertal utvecklingsländer, framför allt i Asien, är den i Afrika lägre än vad den var i början av 1980-talet. Den dåliga ekonomin och de obetalda skulderna har lett till att ekonomiska åtstramningsprogram har genomförts med prisökningar, devalveringar, privatiseringar och en minskad offentlig sektor. För de allra fattigaste länderna innebär en minskad offentlig sektor att levnadskostnaderna har höjts, samtidigt som samhällets sociala omsorg minskar. Enligt skrivelsen betyder partnerskap inte enbart relationer mellan regeringar och statliga organ. Ett viktigt element i politiken är att främja handel och investeringar mellan Sverige och Afrika, och svenskt näringsliv har mycket att vinna på ökad export och import, på större investeringar och på att utnyttja den potential som finns på många afrikanska marknader. Detta står skrivet i inledningskapitlet. I avslutningskapitlet talar man om ökad ekonomisk integration och att ett allt snabbare och mer välutvecklat varuutbyte mellan länder på sikt kan skapa nya marknader. I dag utgör Afrika en liten marknad, men investeringar på senare tid, som Volvos i Botswana och Telias i Uganda, åskådliggör att det finns nya möjligheter. Miljöpartiet har här i kammaren ofta talat om en rättvis handel och rättvisa handelsavtal. Många av oss känner säkert till den rättvisemärkning som finns på kaffe och te i svenska livsmedelsaffärer. Dessa produkter marknadsförs i många länder av kyrkans organisationer. Mercedes-Benz köper t.ex. rättvisemärkta nackkuddar från Amazonas till sina bilar. I Amazonas tillverkar man sådana av kokosfibrer och naturgummi. Det talas om att både Scania och Volvo är intresserade av denna sorts handel. Volvo finns ju också i Afrika, så man kanske kunde tänka sig något liknande där. Afrika har i många år varit ett biståndsområde för Sverige. Det är alldeles givet att näringslivet har stor betydelse om man skall lösa fattigdomsproblemet. I regeringens skrivelse om den nya Afrikapolitiken är det ändå den vanliga, konventionella tillväxten som man hoppas kunna fördubbla. Miljöpartiet menar att man som utgångspunkt för det nya partnerskapet skulle ha bemödat sig om en ny, en förändrad utvecklingsmodell. Afrikanska länder är inte så fast i ett konsumtionssamhälle av den modell som vi har i västländerna och som vi nu själva gör det bästa för att förändra så att det skall bli litet bättre och litet mer uthärdligt. Detta kan komma att sluta hårt, kanske genom att deras naturresurser utarmas, naturresurser som ännu i rätt hög grad är outnyttjade och orörda. Detta är inte rätt. Sådant har skapat problem i Europa - vi behöver bara se på vilka problem vi har fått i Östersjöområdet. Även stora delar av USA har problem av det här slaget. Det hade varit intressant om man gjort något försök t.ex. med rättvis handel i något afrikanskt land i ett samhälle av lämplig storlek. Det finns flera modeller för detta. Jag skall här nämna en, som kommer från Sydamerika. Jag refererar här vad som har skrivits om hur man lägger upp ett sådant här koncept. Grundprincipen är direkt handel med primärproducenten. Vissa produkter, t.ex. te, odlas på plantager, och teplockare är alltid arbetskraft som är beroende av plantageägarens villkor. Detsamma gäller även varor som bomull, såsom ekobomull av olika slag. Det finns arbetskraft i de lokala industrierna i ursprungslandet. I det här fallet har Efta ingått avtal med både ägaren och representanter för arbetarna, och arbetarna har garanterats inflytande över sina arbetsförhållanden och en rad saker som vi är vana vid här i Sverige men som man inte är van vid där. Vid handel med rättvisa villkor är priset på produkterna den kritiska frågan. Priset på produkter från tredje världen sätts ofta på helt andra marknader än i ursprungslandet, och de har knappast något att göra med produktionskostnader. Världsmarknadspriserna är minimipriser. Inom rörelsen för rättvis handel försöker man alltid betala producenten rätt pris. Priset baserar sig på en genomsnittlig produktionskostnad och levnadsomkostnad i respektive land. Dessutom skall vissa investeringar och produktionsförbättringar ingå i minimipriset. Ovanpå minimipriset finns ett merpris för ekologisk odling. Minst 60 % av det pris som man har bestämt i god tid i förväg betalas i förskott, och man upprättar ett långsiktigt avtal på minst ett år i taget. Att sätta pris är alltså svårt, eftersom det alltid måste bygga på en marknadsacceptans. Ett rättvist pris, hur rättvist det än är, hjälper inte producenten om det är så högt att ingen köper varan. Allt bygger till stor del på hur informerad konsumenten är om produktens ekologiska och sociala innehåll. Den lilla skrivelse jag har slutar med konstaterandet: Vi måste lära konsumenterna att känna den bittra smaken av exploatering när de väljer livsmedel som är för billiga i stället för att välja ett rättvist livsmedel oavsett priset. I regeringens skrivelse nämns också att Världsbanken har gjort många felsatsningar i Afrika. Satsningarna gjordes i staternas egen regi. Länderna blev svårt skuldsatta, något som vi redan har hört här i dag. Skuldsanering är därför ett måste. Hinder för utvecklingen är den stora fattigdomen. Detta framkom tydligt när regeringens fattigdomsskrivelse debatterades i kammaren för ett tag sedan. Ett annat hinder är den osäkra politiska situationen. Svälten i Sudan, som vi också har talat om i dag, förstärkt av kriget, omöjliggör satsningar och utveckling i landet över huvud taget, eftersom den primära produktionen, dvs. jordbruket, har fått grödorna förstörda av kringströvande militära styrkor. Det värsta lidandet drabbar barn, som svälter. Också detta har nämnts här i dag. I många fall är det bara en humanitär insats som gäller. Regeringens nya Afrikapolitik är förändrad vad gäller demokratisk inriktning, mänsklig hänsyn, jämställdhet och en fokusering på den sociala delen av samhället, på omsorg, på vård, på institutioner och på utbildning. Det man menar med partnerskap är att det skall vara en relation som baseras på jämlikhet och ömsesidighet, men helt nytt är detta inte. Det verkar som om Sverige har varit på väg dit länge, och för oss som har sett en del av det svenska biståndet verkar det inte nytt. Vad gäller själva basen, det grundläggande innehållet och metoderna, hade jag önskat att Riokonferensens idéer om kretsloppssamhället hade fått större genomslagskraft, att kretsloppssamhällets nödvändighet hade fått styra utvecklingssamarbetet och att en radikal modell för ett sådant samhälle hade fått bli grund för åtminstone något av de projekt som vi nu startar. Jag hade önskat ett projekt som inte liknar det västerländska konsumtionssamhället med dess svåra miljöproblem, som vi ju hela tiden försöker komma till rätta med. Det borde inte vara konstigare att starta ett projekt av det slaget än vad det en gång var att starta de första ekobyarna i Sverige. Jag yrkar bifall till reservation 8. Jag vill också uttala mitt stöd för reservationen om MAI-avtalet. Jag hoppas att det inte är fråga om en bordläggning utan att det verkligen är fråga om en återremiss för en ordentlig omarbetning, så att inte investeraren får det starka skydd som han nu har i avtalet.

Fru talman! Jag skall först be att få yrka bifall till reservationerna 3 och 5. Vi står också bakom reservationerna 4 och 6, men det har redan tidigare yrkats bifall till dessa. Under några år har nyhetsrapporteringen från Afrika innehållit många element av katastrof, folkmord, konflikter, krig och förödelse, vilket har orsakat sorg och nedslagenhet i alla Afrikavänners hjärtan. Medan världshandeln har ökat med över 100 % och uländernas utrikeshandel med 129 % under tidsperioden 1980-1994, har Afrikas handel under samma period minskat med 7 %. Siffrorna för Afrikas andel av världshandeln men också av utrikeshandeln har minskat under de senaste decennierna. Det finns olika förklaringar till dessa siffror. Man kan tala om diskriminering av utrikeshandeln, en högre grad av protektionism än i resten av världen men också om handelshinder på i-landsmarknaderna. Naturligtvis har också dessa krig, katastrofer och den förödelse som jag talat om, parat med bristande förmåga från de styrande att utnyttja de möjligheter som stått till buds samt korruption och egennytta från de inhemska regeringarnas sida, spelat stor roll för en negativ utveckling. Efter delvis förlorade decennier i flera afrikanska länder finns det nu tecken på en utveckling som sakta börjar gå i rätt riktning. Därför är det helt rätt att omvärlden försöker att stärka de positiva tendenserna. I givarsamhället i stort är nu partnerskap det stora inneordet. Det är inte bara i Sverige vi tagit in det ordet. Jag vill inte på något sätt ironisera över det nyvaknade och kanske också något yrvakna intresset för just begreppet partnerskap.

Karl-Göran Biörsmark tog upp den här sidan. Jag kom själv till Zaïre precis i den vevan, ett år efter Uhurufriheten i Zaïre. Det alla talade om var att man nu måste samarbeta på ett annat sätt så att man tog gemensamt ansvar. Man stod också inför det faktum att kanske skulle de svenska och andra nordiska medarbetarna få finna sig i att de inte längre kunde stanna kvar. Det var en oerhört orolig tid. Man ville inte att det arbete som hade utförts skulle spolieras utan skulle få fortsätta med oförminskad kraft. Det här borde man säkert ha insett tidigare. Men det här var redan på 60-talet, alltså ungefär då vi började utveckla svenskt bistånd i statlig regi, som man tog upp vikten av detta samarbete. Många kyrkor och ideella organisationer insåg i och med utvecklingen mot självständiga afrikanska stater att det enda möjliga och säkra för att garantera att det arbete som påbörjats i svensk eller nordisk regi skulle vara att det lades under afrikanskt ledarskap i samarbete med svenska medarbetare. Denna utveckling var mycket tydlig. Till att börja med arbetade man sida vid sida i ledarfunktioner för att mer och mer överlämna ledarskap till afrikaner och låta svenskar ha en rådgivande funktion vid sidan om. Detta visade sig mycket betydelsefullt när medarbetarna periodvis var tvungna att lämna de länder där de arbetat i många år på grund av de oroligheter som pågick. Att detta inte har fungerat lika bra på det statliga området utan först nu aktualiseras över hela linjen kan säkert förklaras med att de gemensamma värderingar mellan regeringarna har saknats, därför att vi har haft att göra med stater som inte haft en utvecklad demokrati. När det däremot gäller medarbetare, både infödda och svenska som arbetade intimt tillsammans i t.ex. kyrkligt, humanitärt och socialt arbete, utvecklades de gemensamma värderingarna samtidigt med att arbetet växte fram. Men vi välkomnar att man så mycket nu betonar partnerskapets betydelse. Det är oerhört viktigt för att vi skall kunna utföra ett riktigt gott utvecklingsarbete tillsammans. Vi har även i vår motion på den här skrivelsen tagit upp biståndsnivån. Vi välkomnar de slutsatser som dras i skrivelserna, att den positiva utvecklingen i Afrika inte får leda till att biståndet från omvärlden trappas ned. Man påpekar att Afrika söder om Sahara fortfarande är oerhört fattigt och att fattigdomen egentligen ökar. Man påpekar att det absolut inte skulle gå för sig att vi nu lämnade Afrika åt sitt öde. Den insikten välkomnar vi verkligen. Vi delar också slutsatsen i skrivelsen att de länder som inte uppnått FN:s biståndsmål på 0,7 % av nationens BNI och som nu sänker sin biståndsnivå trots detta egentligen agerar helt irrationellt. Men vi tvingas än en gång konstatera att regeringen skönmålar den egna politiken. I skrivelsen heter det att efter en tid av nedskärningar ökar Sverige återigen biståndet. Det är anmärkningsvärt att man nu i klarspråk talar om de nedskärningar som gjorts. Men vi vill ändå understryka att när man nu börjar öka biståndet gör man det från en väldigt låg nivå historiskt sett. Dessutom har vi påpekat i vår reservation tillsammans med andra partier att det faktiskt är så att skall man vara riktigt korrekt har vi inte riktigt kommit upp till 0,7 % därför att vi talar om 0,7 % av BNI men FN talar om 0,7 % av BNP. När man jämför dessa siffror - jag har siffror som går tillbaka till 1963 - har det under de senaste åren rört sig om en skillnad på ungefär 500 miljoner. Vi har ordat mycket om enprocentsmålet tidigare. En del har tyckt att det kanske inte hör hemma i samband med den här skrivelsen, men vi tycker att det gör det därför att så mycket av vårt bistånd går till Afrika. Nu säger man visserligen att man vill öka biståndet till Afrika, men det gör man på bekostnad av andra delar av världen. Vi vet ännu inte vilka. Men vi för vår del menar att det inte skall ske på bekostnad av andra delar av världen därför att vi vill öka vår biståndsinsats betydligt mer än vad regeringen och utskottsmajoriteten vill göra. Man vill bara öka med 2001. Vi menar att det med den takten tar alldeles för lång tid. Nu skall jag inte orda mer om det, för vi har tagit upp detta många gånger. Men det har stor betydelse eftersom vi talar om en av de fattigaste kontinenterna. Vi skulle också i detta sammanhang vilja påpeka att vi fortfarande vidhåller vår uppfattning att det behövs ett oberoende sekretariat för analys och utvärdering. Jag skall inte gå in på några detaljer där. Fakta om vad vi tycker om detta är mycket väl kända. Vi menar också att detta har betydelse t.ex. när det gäller vårt samarbete med regionala organisationer. Vi kristdemokrater har påpekat att Sverige ger ganska generöst till dessa organisationer i Afrika utan att vi egentligen har sett riktigt ordentligt på deras redovisning. Också detta är ett skäl för att vi behöver detta oberoende sekretariat för analys och utvärdering. Vi har redan hört om ansvaret gentemot Världsbanken av ett par talare. Vi kristdemokrater vill understryka att vi tycker att det är Utrikesdepartementet som skall fortsätta att ha det finansiella ansvaret och därför också policyansvaret gentemot Världsbanken, IMF och regionala banker. Det har den största kompetensen när det gäller dessa frågor. Därför tycker vi att det är naturligt att så sker. Vi kristdemokrater har också ställt upp på den reservation som finns när det gäller MAI-avtalet. Det rimmar mycket illa med partnerskapsidén att behandla ett avtal på det sätt som man hitintills har gjort. Nu är vi glada för att ikraftträdandet har uppskjutits och att man tar mer tid på sig att försöka komma överens. Vi hoppas att det blir så också med utvecklingsländerna. Annars är de i en sits där de får välja mellan att skriva på någonting som de kanske inte tycker är bra för deras egen del eller att helt stå utanför avtalet. Det är för deras del inte någon lätt sits. Vi kristdemokrater har också i vår motion lyft fram vikten av att handel och investeringar får vara ett verksamt medel för Afrikas framgång. Där menar vi att småföretagsverksamheten måste få mer stöd. Det har vuxit upp en informell marknad. Den är helt avgörande för många afrikaners existens och möjligheter till ett drägligt liv. Denna informella sektor är den som kommer att drabbas mest vid avregleringar i ekonomin. Därför är det viktigt att den sektorn inte missgynnas av en handelsreglering. Det är viktigt att genom bistånd och investeringar stödja regional och lokal handel under mer organiserade former. Vi har länge hävdat att det är en nödvändighet att göra så. Vi är glada att regeringen har svängt och nu starkt pläderar för en ökad inriktning på handel vid sidan av ett reguljärt bistånd och ett mer utvecklat samarbete mellan svenska näringslivet och staten. En underlättande faktor för en kraftfull utveckling av handelsrelationerna med de afrikanska länderna är den integration av Sidas kontor och UD:s ambassader som fyrpartiregeringen beslutade om år Vi menar också att det är viktigt att stödja den typ av verksamhet som är särskilt inriktad på kvinnor. Ungefär 80 % av Afrikas livsmedelsproducenter är kvinnor. Vid sidan av detta har de också ansvaret för att fostra barnen och ta hand om hemmet. Men deras inflytande på samhällsutvecklingen har hitintills varit mycket begränsad. Ett av skälen till detta är att de inte har någon egen social och ekonomisk plattform. De har svårt att fullfölja sin utbildning och att engagera sig i arbetslivet. Därför har vi föreslagit att man borde ha något liknande i Afrika som man med framgång har prövat i Bangladesh, dvs. något i stil med Grameen Bank, som ger krediter till fattiga människor och som särskilt har vänt sig till kvinnor. Drygt 90 % av det projektets låntagare är kvinnor. Det har betytt mycket för att förbättra deras levnadssituation och ge dem säkrare inkomster. Vi skulle med glädje se att man kunde starta något liknande projekt i Afrika. Jag har också än en gång lyft fram den stora sjöregionen som ett exempel på vad man skulle kunna göra för att främja en utveckling av det civila samhället och för att bedriva ett freds och försoningsarbete på bred nivå i de lokala samhällena. Jag tror också att en sådan modell skulle kunna användas kanske också i Rwanda i Kivu och i andra närliggande stater där den behöver användas. Det är riktigt att vi redan har ett arbete i Burundi. Men även där, ungefär som jag sade när det gällde politiken österöver, är det fläckvis. Det skulle kunna nå ut till praktiskt taget alla kommuner om man använder sig av de kanaler som finns. Då skulle det behövas en strukturerad insats under sakkunnig ledning. Där skulle man verkligen kunna utveckla ett partnerskap.

Fru talman! I kammaren här i dag står utrikespolitiken i fokus från många olika utgångspunkter, och så även i utrikesutskottets betänkande 1997/98:UU14 En förnyad svensk Afrikapolitik inför 2000-talet. Jag vill först yrka bifall till de ställningstaganden som utrikesutskottets majoritet ställt sig bakom men också avslag på de yrkanden som vi har valt att inte stödja. Utrikesutskottet har tagit fasta på att detta är en skrivelse man har haft anledning att behandla tillsammans med de motioner som väckts med anledning av regeringens skrivelse. Det leder fram till att vi inte nu i beslutsform tar ställning till andra förslag som har uppkommit på annat sätt därutöver. Inte heller anser vi att det åligger riksdagen att fördela arbetet inom regeringen. Det är också viktigt att redan inledningsvis markera den stora samsyn om den framtida Afrikapolitiken som framgått både av motionernas innehåll och utrikesutskottets behandling samt de inledande anförandena hittills. Mycket i motionerna handlar om att man vill förtydliga, få en mer utförlig beskrivning eller kanske endast betona att man delar majoritetens syn på hur man kan stödja afrikanskt ledda förhandlingsprocesser mot fördjupad demokrati och uthållig ekonomisk tillväxt med inriktning på fattiga människors situation, utveckla partnerskap mellan Afrika och omvärlden och stärka det långsiktiga utbytet mellan Vi lägger härmed grunden för en bredare och mer sammanhållen politik gentemot Afrika. Detta betänkande slår fast att Sveriges politik gentemot Afrika syftar till ett mer jämbördigt förhållande - ett partnerskap - och dessa resonerande formuleringar präglar betänkandet. På samma sätt vill vi att våra relationer med Afrika skall präglas av detta synsätt. Även om det inte var motivet bakom detta arbete med att ta fram denna policy konstaterar man snabbt att ett tydliggörande av vår Afrikapolitik även kommer att vara ett starkt stöd när Sverige driver sin linje i FN och inom EU, t.ex. med Loméförhandlingarna, eller inom WTO när vi driver kravet om nolltullar för Vi vill även i detta sammanhang påminna om att stora-sjö-området var identifierat som ett prioriterat område för Sverige i FN:s säkerhetsråd. Sveriges roll i Förenta nationerna har debatterats tidigare här i kammaren, och jag hänvisar i övrigt till den debatten. FN:s generalsekreterare Kofi Annan skrev nyligen i en artikel att FN är redo att spela en roll. Det måste också världssamfundet vara, och det måste också Afrika vara. Det sista sades med kritisk adress till Afrikas ledare. Vidare sade han att afrikanerna inte längre kan skylla problemen på kolonialismen. Artikeln byggde på den rapport som den 24 april med välkomnande togs emot av FN:s säkerhetsråd. Rapporten handlar om bakgrunden till konflikterna i Afrika och hur de bäst skall kunna lösas. Den rapporten har redan satt sina spår i debatten på mer än en kontinent. Det finns en befogad kritik, som många talare tidigare har tagit upp här i dag, mot delar av det afrikanska ledarskapet. Men vi skall även ha med i bilden de stora uppoffringar som bidrog till befrielsen av Zimbabwe, Namibia, Sydafrika och Moçambique, med alla fasor under inbördeskriget. Det finns exempel på många goda ledare från olika delar av Afrika. Det räcker med att säga Nelson Mandela. Men det är alltför sällan ett för afrikanerna gott ledarskap har fått omvärldens stöd. Ibland har ledarskapet direkt underminerats. Kongo-Brazzaville är ett sentida tragiskt exempel på detta. Betänkandet har föregåtts av ett långt förarbete där alla partier företrädda i riksdagen har haft möjlighet att påverka innehållet. Nog så viktigt är att det har funnits en stor lyhördhet för afrikanska ledare såväl inom politiken som i det civila samhället. Många som deltagit kommer från den nya generationens ledare. Det är även väl värt att nämna att påfallande många också har varit kvinnor. Jag skall ge exempel på två ledare: Angela L Ofori-Atta från Ghana och Josph Diescho från Sydafrika var en man och en kvinna som berikade både mina och andras kunskaper om Afrika. Fru talman! Då jag tillsammans med två nordiska kolleger nyligen varit i ett av Afrikas mest konfliktdrabbade områden kan jag inte avhålla mig från att också komma in något på de erfarenheterna. Vi reste till Stora Sjöområdet, till ett Kigali med en sådan påtaglig spänning i luften att den även slog igenom bilrutorna när vi passerade mellan bostadshusen. Promenader var uteslutna. Vidare for vi via ett militärtätt Goma över det vackra landskapet med Kivusjön in i Burundi. När planet landat i utkanten av huvudstaden Bujumbura och jag går mot ankomsthallen ser jag genast spår av anfallet mot flygplatsen i februari. Det är spår i form av splittrat glas i entrédörren, likt ett sår i en för övrigt välhållen anläggning. Skottlossningen som jag fortfarande kan se spår av vittnar i blixtbelysning om landets situation. Men glassplittret får mig också att tänka på en intervju med Koffi Annan berättade att han aldrig glömmer en lektion han fick som 17-åring i den lilla gymnasieskolan i hemlandet Ghana. Hans lärare höll upp ett stort vitt papper med en liten, liten prick och frågade: Vad ser du? En svart punkt, svarade den unge Koffi. Du ser en svart punkt, fast i princip hela papperet är vitt. Gå inte ut i livet med den livssynen, unge man! sade läraren. Koffi Annan lyssnade och lärde något som han menade sedan har präglat hela hans syn på tillvaron. Och visst är det lättare för mig att se glassplittret i entrédörren än allt det väl fungerande runt omkring, på samma sätt som den unge Koffi Annan såg den svarta punkten i stället för allt det vita, positiva runt omkring. Jag är väl medveten om att Afrika som kontinent har gigantiska problem. Men den vars blick fastnar på problemen kan inte samtidigt se det positiva, och finner då inte heller de nödvändiga byggstenarna till en bättre framtid. En afrikansk politik måste ha sin förankring i den afrikanska verkligheten. Fru talman! Sedan 1970 har mer än 30 krig utspelats bara på Afrikas kontinent. Det stora flertalet av dessa har varit inbördeskrig. 14 av Afrikas 53 länder drabbades av väpnade konflikter enbart under 1996. Dessa stod för mer än hälften av alla krigsrelaterade dödsfall i hela världen. De resulterade även i många handikapp samt mer än 8 miljoner flyktingar. Det motsvarar hela Sveriges befolkning. I Bujumbura kunde jag lugnt sitt och njuta av en läcker avokado med vinäger och fundera över de positiva steg framåt politikerna nu hade tagit där, och vilka ytterligare öppningar man kunde skymta. Men i samma stund vet jag också att människor svälter ihjäl endast en mil utanför Bujumbura, och att det två mil utanför staden, uppe bland de gröna kullarna, fortfarande pågår väpnade sammanstötningar. I några provinser är uppemot 70 % av befolkningen internflyktingar, boende i olika läger. Och de djävulska minorna ligger även där ute och väntar på sina oskyldiga offer. Bilden av Afrika är för många t.o.m. för mångfasetterad för att passa in i ett pressmeddelande, och även i ett betänkande som här. Komplexiteten gör att man tvingas till ett visst mått av generalisering. Variationerna inom och mellan de afrikanska länderna är så svåra att fånga och få fram att bilden, som oftast blir dyster, kan vara ett reellt hinder för kontakter inom t.ex. handelsområdet. Kd stöder med sin motion det pågående samarbete som Sverige driver för ett försoningsarbete på det lokala planet i Stora Sjöområdet. Då kd även tar upp samarbetet kring vattendrag som Zambezifloden bör det nämnas att det redan finns ett samarbete i form av riktat stöd till Karisjön genom Zambezi River Authority. Zambezi River Action Pan finns, men jag kan utöver detta kort informera om att det även finns ett biståndsstött samarbete mellan länderna kring Tanganyikasjön med utgångspunkt i fisket. Man skall inte utfiska sjön. Det är i Burundi vi tydligast har kunnat bedriva ett fredsfrämjande arbete i den här regionen. Men Sverige är även aktivt inne i Rwanda genom Sida, Räddningsverket m.m. När det gäller Kongo och Kinshasa är det dystra signaler som kommer ut. När Mobuto efter 32 år vid makten drog sig tillbaka till Marocko för att söka den sista vilan drogs en suck av lättnad. Nu har det gått ett år. Det är fortfarande svårt att finna något att glädja sig åt. Inte heller grannländerna tycks imponerade av president Kabilas insatser. Av de 16 inbjudna statsöverhuvudena var det nämligen bara Robert Mugabe från Zimbabwe och Ange-Felix Patasse från Centralafrikanska republiken som fanns på plats vid firandet förra helgen. I stället vet vi att striderna mellan regeringstrupper och rebeller i Gomaområdet tog ny fart samma helg. Det kan hända att detta är symboliskt, då Goma också var den stad där Kabila startade den offensiv som ledde fram till makten. De rikedomar Kongos berg gömmer har lockat många, alltför många, utan att det har kommit folket till del. Inte heller har Västafrikas oljetillgångar främst kommit folket till del. Att människorna i Afrika - vilket framkom vid mina samtal under förra veckan där nere - ser på slagorden trade, not aid med en viss ironi är förklarligt. Ibland liknar det mer nykolonialism än handel. Men en ökad handel är nödvändig att åstadkomma. Inget land har varaktigt kunnat reducera fattigdomen utan en långvarigt hög ekonomisk tillväxt. Relationerna mellan välstånd och fördelning har dock som bekant en tendens att alltför sällan få rätt balans. I statistiken över världshandelns totala utveckling försvinner Afrika nedåt i tabellerna. Men om vi i stället tittar på den afrikanska utrikeshandeln ser vi att denna ändå har fördubblats i värde under det senaste decenniet. Skall man peka ut ett stort handelshinder är det den utbredda protektionismen. Uganda lyfts fram som förebild, och Sydafrikas näringsliv har en särställning. Flera partier har passat på tillfället att hänga på motioner som berör MAI-avtalet för att få ytterligare en chans att tycka till om MAI innan midsommar. Att det skulle komma något slutligt ställningstagande i ett läge när förhandlingarna tagit paus är det väl ingen som på allvar räknat med. Moderaterna skriver i sin motion om att länder inte kan absorbera investeringskapital och att det finns ett motsatsförhållande mellan bistånd och privat investeringskapital. Moderaterna skriver detta glömska av att alla länder knappast får del av några investeringar. Moderaterna vill också låsa fast sig vid siffror, t.ex. att biståndet inte skall överstiga 10 % av BNP. Det kan inte majoriteten ställa sig bakom. Det vi ser här är spåren efter moderat inrikespolitik som också ringlar ned mot Afrika, vilket är föga förvånande. Fru talman! Under perioden 1987-1997 organiserade 22 afrikanska stater för första gången nationella val med någon form av konkurrens. Den demokratisering som skett i södra Afrika har också utrikesutskottet under innevarande mandatperiod kunnat studera på plats genom besök i Tanzania, Moçambique, Sydafrika, Namibia, Angola och Swaziland. I Swaziland grubblar man väl fortfarande på förändringarna i landets konstitution. Men demokrati är inget nytt i Afrika - inte ens i den av oss allmänt omfattande tappningen. Frihetsidealet var inte någon främmande tanke i Afrikas traditionella samhälle. Demokratibegreppet var centralt i den frigörelsekamp som ledde till dagens självständiga stater. Att det var makt åt folket som stod i förgrunden var logiskt i den dåvarande politiska situationen. Man prioriterade frigörelse snarare än frihet. Mot bakgrund av detta finns det ett mer kollektivt levnadssätt och en livssyn som lägger stor vikt vid storfamiljen och ibland även klanen. När statsmaktens legitimitet är svag tenderar också andra strukturer att bli än mer framträdande. Det vi däremot fortfarande har otillräckliga - ja, förvånande litet - kunskaper om är de traditionella afrikanska styrsystemen. Jag saknar tillgänglig litteratur på området. På en del håll är de traditionella styrsystemen utplånade, men i de områden där de fortfarande betyder något för människors vardagsliv borde vi ha större kunskap. Här kan partnerskapet underlätta arbetet med att knyta samman de ibland två parallella systemen - det traditionella och det officiellt rådande - till en demokratisk helhet. För att åstadkomma ett effektivt bistånd måste vi förstå och känna till de strukturella, kulturella, sociala och religiösa förhållanden som styr kvinnors och mäns roller. Vi har slagit fast att bristande jämställdhet, liksom för övrigt korruption, är ett utvecklingshinder. Att kvinnans ställning av tradition kan skifta påtagligt inte bara mellan utan också inom länder kunde utskottet lära sig under sin resa i Moçambique. Men generellt är kvinnors möjlighet till lån, ägande av mark och utbildning försummade områden. Det finns en skrivning i betänkandet som jag särskilt välkomnar. Det är den del som handlar om stöd till informella strukturer, den sfär där flertalet kvinnor rör sig. Flera motioner har också tagit upp skuldavskrivning osv. Men jag ser att talartiden är ute, så jag får väl återkomma till resten under replikerna. Jag vill bara avsluta med att säga att mitt helhetsintryck av både förarbetet och det arbete vi har bedrivit i utskottet och här i dag är att det finns väldigt mycket hopp och optimism i det här betänkandet. Trots den ofta dystra situationen är detta ett positivt avstamp till någonting nytt.

Fru talman! Det är riktigt som Carina Hägg sade att alltför länge har bilden av Afrika dominerats av svält och underutveckling, krig och katastrofer. Så har det varit i Sudan där svälten och inbördeskriget har skapat en humanitär katastrof, i Somalia där staten har fallit sönder i inre stridigheter och i de återkommande kriserna i Rwanda och Burundi. Det är dödens Afrika vi ser, präglat av det förflutnas demoner. Men samtidigt ser vi också ett nytt Afrika växa fram. Det är livet i Afrika vi ser med förhoppningar om en framtid med frihet och framsteg. Vi som har besökt Sydafrika har där sett hur det demokratiska samhället håller på att bildas efter apartheid. Stödet till kampen mot kolonialism och apartheid är Sveriges största, längsta och mest framgångsrika solidariska engagemang. Som en tydligt gest för den solidariteten ställde ju också Nelson Mandela sin första utomafrikanska resa just till Sverige. Vårt engagemang för Sydafrika finns kvar. Vi arbetar nu för att stödja uppbyggnaden av det nya demokratiska Sydafrika. I höst kommer statsminister Persson, om socialdemokratin får fortsatt förtroende, att bjuda in en delegation från det svenska samhället med ett brett deltagande från svenskt näringsliv, folkrörelser, akademiska institutioner och kulturliv för att i Sydafrika och södra Afrika dra i gång en nysatsning. Den skall bygga på våra nära relationer under antiapartheidåren. Den skall dessutom utveckla vår förmåga att på bred front göra gemensam sak inför ett nytt århundrade. Vid besök i Uganda, Tanzania, Sydafrika, Moçambique, Egypten och Etiopien har jag själv sett hur ett nytt Afrika börjar ta form. Under 1990-talet har många länder påbörjat en demokratiseringsprocess. Av alla stater som hade enpartisystem eller militärstyre 1990 har tre fjärdedelar hållit allmänna val i någon form under senare år. Men de nya demokratierna är bräckliga och behöver fortsätta att utvecklas för att en demokratisk kultur skall få fäste. Demokrati kräver demokrater, och demokrater föds inte över en natt. Utvecklingen av demokrati har tagit lång tid i Europa, och det kommer att ta lång tid i Afrika. En ny generation afrikaner tar själva ansvar för utvecklingen ur fattigdom till välstånd och demokrati. De nya ledarna sätter ekonomisk utveckling och social sammanhållning högt på den politiska dagordningen. Den ekonomiska reformpolitiken har börjat bära frukt i en rad länder. Det är självfallet hos afrikanerna själva som det tyngsta ansvaret för att skapa ett nytt Afrika vilar. Men samtidigt får detta inte innebära att vi lämnar vårt engagemang och, som några säger, låter Afrika lösa sina egna problem. Demokrati kräver också utveckling. Tomma magar och tomma sinnen är ingen hållbar grund för demokrati. Det är vår uppgift att ge materiellt och moraliskt stöd åt en politik som leder till en positiv utveckling i Afrika. Regeringens skrivelse till riksdagen om Afrikapolitiken syftar till att möta förändringen i Afrika och i världen med ett modernt, effektivt och rättfärdigt samarbete mellan Sverige och Afrika. Det är viktigt att undvika att Afrika lämnas på efterkälken i globaliseringsprocessen. De ökade privata kapitalflödena har hittills gått Afrika förbi. Ändå har 1990-talet i viss mån inneburit en ekonomisk återhämtning för Afrika efter 1980-talets förlorade decennium då realinkomsterna minskade med 2 % per invånare och år. Mellan Afrika till i genomsnitt 5 %. I flera länder var den betydligt högre. Men fortsatta ekonomiska och sociala reformer är nödvändiga, annars riskerar Afrikas eftersläpning i världsekonomin att bli permanent. I en gemensam ansträngning kan marginaliseringen av Afrika däremot vändas till ömsesidigt utbyte. Regeringen föreslår med sin skrivelse en ny politik som syftar till att stödja afrikanskt ledda förändringsprocesser mot fördjupad demokrati och uthållig ekonomisk tillväxt med särskild inriktning på fattiga människors situation. Vidare föreslår regeringen att utveckla partnerskap mellan Afrika och omvärlden och att stärka det långsiktiga utbytet mellan Afrika och Sverige. Vi vet att fred och demokrati, ekonomisk och social utveckling är ömsesidigt förstärkande. Vi föreslår åtgärder för att stödja de processer i Afrika mot fördjupad demokrati som pågår såväl inom offentlig verksamhet som inom det civila samhället och som leder till större öppenhet, pluralism och överbryggande av motsättningar. Vi kommer att medverka aktivt för att stärka den afrikanska kapaciteten när det gäller förebyggande och hantering av våldsamma konflikter i Afrika. Här har den afrikanska samarbetsorganisationen OAU, liksom regionala organisationer som SADC, en viktig uppgift. Fru talman! Vi vill se partnerskap som ett förhållningssätt i ett kontraktsbundet samarbete som bygger på en gemensam värdegrund och ömsesidigt förtroende. För att uppnå detta behövs en uppförandekod som båda parter respekterar. Gemensamma och tydligt formulerade mål, förpliktelser och ansvar ingår i partnerskapet. Vår strävan är att uppnå ökad jämlikhet och ömsesidig respekt i relationen. Vi måste komma bort från den ojämlika relation mellan givare och mottagare som har ett drag av kolonialism. Partnerskapet kan alltså ses som ett slags ömsesidig konditionalitet. Den gemensamma värdegrund som det vilar på bör utgöras av de konventioner som nästan alla länder har undertecknat. Där denna värdegrund för samarbete saknas kan en partnerskapsrelation icke utvecklas. Det nya tänkandet har fått genomslag i ett land som Zambia. Eftersom utvecklingen där går i fel riktning och ingångna avtal inte respekteras, avvaktar vi nu med att ingå ett nytt långsiktigt samarbetsavtal. Vi vill att dialogen med de afrikanska länderna breddas till andra områden än utvecklingssamarbetet. Detta betyder att stödelementet i kontakterna på sikt tonas ned och ersätts av relationer som lever och utvecklas av egen kraft. Vi vill stärka kontakterna mellan de svenska och afrikanska samhällena. Därför kommer regelbundna samråd om Afrikafrågor att hållas med enskilda organisationer, fackföreningsrörelsen, kyrkliga samfund och andra relevanta organisationer, t.ex. för afrikanska invandrare. Möjligheterna att stimulera ett ökat samarbete inom områdena kultur, utbildning, forskning, expertutbyte, turism och idrott kommer att ses över. Sverige och de afrikanska länderna har dessutom ett vidgat handels och investeringsutbyte som ömsesidigt mål. Vi skall mer effektivt utnyttja resurser inom de statliga myndigheterna, utrikesrepresentationen, och näringslivet för att främja ökad handel och investeringar. Men att tro att ökat handelsutbyte i ett slag kan ersätta bistånd är naivt - om inte värre. Ofta döljer sig bakom sådana slagord en ovilja att engagera sig. Målet för Sveriges utvecklingssamarbete är att biståndet en dag inte skall behövas. Men de politiska och ekonomiska förändringsprocesserna i dag motiverar ett ökat biståndsflöde. Vi kommer därför att öka biståndet. Sverige kommer att fokusera också i fortsättningen på att höja de fattigas levnadsnivå och bidra till att de afrikanska länderna kan mobilisera egen kapacitet och egna resurser för en hållbar utveckling. Fru talman! I västvärldens ekonomiska framgång har kunskapsutveckling varit avgörande. Därför vill vi också bidra till ett kunskapslyft i de fattiga länderna. Behovet av forskare i utvecklingsländerna är oerhört stort, och Sveriges bidrag till att höja den kompetensen är viktig. Regeringen kommer därför att lansera en ny och utökad stipendieverksamhet av hög kvalitet riktad till både kvinnliga och manliga forskare, främst - men inte bara - i låginkomstländerna. Syftet är att främja kunskapsutveckling och internationell förståelse med ömsesidigt utbyte och nytta. Afrika söder om Sahara består av 48 stater med olika kulturer, historia och politisk utveckling. Motsatta trender pågår samtidigt på olika håll på kontinenten. Vår Afrikapolitik kan därför aldrig bli en enhetlig formel. En förutsättning för att vår förnyade Afrikapolitik skall kunna realiseras är att de ambitioner som uttrycks samtidigt delas av stora delar av det svenska samhället: av folkrörelser, idrottsföreningar, kulturutövare, akademiska institutioner, företag och näringslivets organisationer, liksom av enskilda människor. Det är bara genom ett brett deltagande som ett ökat utbyte mellan de svenska och afrikanska samhällena kan förverkligas. Ett sådant brett deltagande fanns under vårt stöd till kampen mot kolonialism och apartheid. Det var det som gjorde att kampen blev framgångsrik. Nu är denna breda medverkan lika viktig för att stödja framväxten av det nya Afrika.

Fru talman! Egentligen får man anstränga sig och tänja på replikrätten när man skall ta replik på Pierre Jag kan skriva under på allt som Pierre Schori har fört fram här, så egentligen skulle det kunna vara ett instämmande. Men jag skall ändå drista mig till att ta upp två saker. Det ena har Pierre Schori berört, det andra inte. Det som Pierre Schori inte berörde är en reservation som finns fogad till betänkandet. Det är reservation 6, som rör det s.k. MAI-avtalet. Pierre Schori är väl medveten om den kritik som finns när det gäller processandet av MAI-avtalet. MAI-avtalet och arbetet med partnerskapstanken som vi i dag diskuterar? Kritiken går ju ut på att man inte har involverat de länder som borde vara involverade, som borde vara med som partner i det hela. Den andra frågan berörde Pierre Schori litet grand. Det gäller pengarna. Pierre Schori talade här mycket väl om vikten av att öka biståndet och andelen av biståndet - biståndsflödet, som Pierre Schori sade. Ändå har de kraftigaste nedskärningarna i budgetsammanhang just skett i biståndet under den sittande regeringen. Hur går det egentligen ihop?
Fru talman! Jag förstår att Karl-Göran Biörsmark anstränger sig. Men han lyckas, liksom Ingrid Näslund, att komma tillbaka till biståndsnivån. Jag får säga att de ambitioner som kd och Folkpartiet har måste väl ändå vara en from förhoppning när man har moderaterna med i båten. Är det inte litet av skrymteri att angripa regeringen när vi nu som nästan enda land i världen börjar att sakta höja biståndet - det redan höga, i världsklass stående biståndet, som angrips av moderaterna därför att de vill skära ned och sänka skatterna i Sverige i stället.

Fru talman! Låt mig börja med det sista, MAI. Statsrådet säger att det inte har hanterats som det borde. Det är ett erkännande av att det kommer att bli en ändring därvidlag och att det är på gång en annan tingens ordning. Det tackar vi för. Det första som statsrådet tog upp, om biståndets storlek och enprocentsmålet, förstod jag inte riktigt. Problemet under den borgerliga tiden var inte att upprätthålla det. Moderaterna har inte varit problemet. Om socialdemokraterna hade velat finna en partner här i riksdagen för att höja biståndet finns det flera partier som hade ställt upp: Folkpartiet, Vänsterpartiet, kd, Miljöpartiet. Men man valde Centern och ett tyst moderatparti. Jag kryper inte alls bakom någonting. Det gick bra under den borgerliga tiden med Alf Svensson som biståndsminister. Ansvaret ligger på statsrådet att ta en annan samarbetspartner här i riksdagen. Då hade vi fått majoritet.
Fru talman! Eftersom det kanske är sista gången som vi diskuterar biståndsnivån i kammaren före valet - vi har ju diskuterat den flera gånger förut - vill jag ändå säga två saker. Den socialdemokratiska regeringen fick ta över ett verkligt konkursbo ekonomiskt sett. Vi fick dra i gång en hårdhänt saneringspolitik där alla svenska medborgare fick medverka. Det gick också ut över biståndet, liksom över pensioner, a-kassa och annat. Konkursboet var ett verk av flera av de partier som Karl Nu när vi har fått ordning på ekonomin vill vi också höja biståndet. Och det är inte litet. Det är 1⁄2 miljard per år de första åren. Det blir 1 miljard extra år 2000. Det om det.

Fru talman! Det finns mycket positivt i Afrika. Jag håller med statsrådet om att Afrika har alla möjligheter att utvecklas om vi bara hjälper det. Samtidigt får vi också erkänna att det är här de stora problemen finns, framför allt i Afrika söder om Sahara. Det är här som fattigdomen ökar, som antalet barn ligger på mer än sex barn per kvinna och som aids skördar sina flesta offer. Och det är här som vi alla är överens om att våra insatser behövs allra mest. Det är här vi behöver kraftsamla. Därför skulle jag vilja fråga statsrådet om det förslag som vi har lagt fram med tanke på att det i regeringens skrivelse sägs att man skall stödja afrikanskt ledda förändringsprocesser mot fördjupad demokrati och uthållig ekonomisk tillväxt med särskild inriktning på fattiga människors situation. Vore det inte bra om denna nya politik som vi välkomnar kunde utformas i Afrika? Vore det inte bra att flytta den avdelning på Sida som sysslar med den här utvecklingen till Afrika? Vi behöver finnas på plats hela tiden. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi är där. Jag tror att detta skulle vara ett lyft för hela partnerskapstanken. Hur ser Pierre Schori på det?
Fru talman! Jag tycker att Inger Koch går väl långt i regionalpolitisk satsning. Är det riktigt uppfattat att Inger Koch vill att en del av Utrikesdepartementet, den del som sysslar med Afrika, skall flyttas till Afrika?

Fru talman! Låt mig då än en gång bemöta denna barocka idé. Vi har, som bekant, biståndskompetent personal placerad på våra ganska många ambassader i Afrika. Vissa ambassader är i själva verket stora biståndskontor, med all den kapacitet och kunskap som behövs för detta. Vi behöver också här hemma en del människor som bedömer Afrika i ett helhetsperspektiv, i kontakt med internationella organisationer osv. Jag tror således att det vore litet av utarmning att göra på det sätt som föreslås här. Det har därför också med rätta avvisats av utskottet.

Fru talman! Småföretagsutveckling ingår som en viktig komponent i det svenska utvecklingssamarbetet i många länder. Sida har en bred verksamhet för att stödja näringslivsutveckling i form av kompetensutveckling, affärsutveckling, kapitalförsörjning och exportfrämjande. I det sammanhanget är det svenska näringslivet en viktig resursbas. Jag vill också säga att den utbildning som ges i lantmäteri är oerhört viktig för att fastställa äganderättsfrågor både i Afrika och t.ex. i Ryssland. När det gäller Västsahara är vi nu inne i ett mycket aktivt skede. I juni förväntas många saker ske. Det finns en del utestående frågor som just nu diskuteras i säkerhetsrådet, bl.a. frågan om utväxlingen av krigsfångar och sådant som hör till detta. Vi står dock fullt bakom Houstonformeln, som har utarbetats av bl.a. James Baker, och arbetar aktivt inom FN. Också när det gäller den svenska minröjningsstyrkan pågår det ett mycket aktivt arbete inom Regeringskansliet, framför allt inom Försvarsdepartementet.

Fru talman! Jag tycker att det är utmärkt att det har kommit en regeringsskrivelse som aktualiserar, som det är rubricerat, en förnyad svensk Afrikapolitik inför nästa sekel. Det är också bra att utskottet har gjort en rejäl genomgång och att vi här har fått en ingående debatt. Afrika har haft långa och tunga plågoperioder. Afrika har tidvis glömts bort, och t.o.m. världssamfundet har av och till vänt den afrikanska kontinenten ryggen. Det är i det perspektivet viktigt att de här frågorna aktualiserats. Det gäller en kontinent där man, som det uttrycks i betänkandet, lever under fattigdomsgränsen. Inkomsterna är små, för att inte säga obefintliga, samtidigt som man har en galopperande befolkningstillväxt. Nu har det lastats på ytterligare med sjukdomar i form inte minst av aids och hiv, som gör att man plågas hårt. Fru talman! Jag tycker också att det är välgörande att utskottet påpekar, och att regeringens skrivelse tar upp, att det utvecklingssamarbete man har haft och det man ser framöver har sina rötter i folkrörelsen, i samfund och i enskilda organisationer. Man säger också väldigt tydligt att de första biståndsprojekten bedrevs av svenska missionärer i Afrika redan på 1800-talet. Genuina folkrörelser i Sverige var med och drev fram det statliga biståndet, som formellt inleddes i början på 50-talet. Det noteras också att de kristna samfunden har haft denna erfarenhet och varit med. Det gäller katastrofbistånd och samarbete med systerkyrkor på denna kontinent. Jag läser i utskottsbetänkandet att dessa insatser, som naturligtvis gjorts med en ideologisk avsikt, samtidigt ändå har haft stor betydelse för sjukvården på landsbygden i många länder. Så säger man att svenska kyrkor även bedriver utvecklingssamarbete, vilket finansieras såväl med egna insamlade medel som genom Sida. Detta, fru talman, hade man inte skrivit på 60 eller 70-talen, för då fanns det ett slags komplex inför ideologiska biståndsinsatser på frivillig basis och på ideell grund. En annan sak som jag gärna vill notera i mitt korta inlägg är att det också finns en nordisk ambition i biståndssamarbetet. Jag tycker att det är välgörande att den får växa och utvecklas. Det gäller Nordiska utvecklingsfonden, som nu beviljar krediter för projekt som främjar ekonomisk och social utveckling i uländerna. Jag tycker att det är värt att notera också det. Jag har av och till väckt några motioner om att vi har haft en viss obalans i våra insatser och i våra kontakter. Central och Västafrika har varit på undantag. Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen och utskottet har om inte tänkt om så valt en annan inriktning, dvs. åt det håll som jag redan för ett par tre år sedan önskade. Man koncentrerar sig starkare på de fransktalande områdena. Man säger också att en sådan förändring när det gäller resurserna skall koncentreras på plats i regionen och inte bara fjärrstyras från vårt land. Till sist vill jag ta upp det jag har nämnt i motionen om republiken Kongo-Brazzaville. Det är, som vi uttryckte det i motionen, ett av de mindre länder som vi inte skall bortse ifrån. Utskottet säger att det finns många små länder, och det är i och för sig rätt. Utskottet säger att det nu är en ickedemokratisk regim där. Det är också ett riktigt konstaterande. Men jag tror att vi ibland skulle fundera på om vi inte också genom våra partner t.ex. inom EU som har ett kolonialt förflutet litet hårdare skulle driva frågorna om hur vi hjälper små länder i Afrika till en demokratisk utveckling. Det ligger också i linje med vad regeringen och utskottet har uttalat. Jag tror därför att man i ett sådant perspektiv inte skall se det som lösryckt ur sitt sammanhang, som utskottet säger. Det kan vara en viktig bit i ett större mönster där små stater får stöd utifrån i den process som är så viktig när det gäller social och framför allt demokratisk utveckling.
Fru talman! Jag vill med anledning av det Elver Jonsson sade nämna ett annat land i Västafrika, nämligen Nigeria, som vi inte har diskuterat här. Nigeria är efter Sydafrika förmodligen det viktigaste och största landet i regionen, men det verkar som om det sitter hopplöst fast i något slags underutvecklande diktatur. I förra veckans biståndsministermöte i EU väckte jag frågan om långsiktiga EU-insatser till stöd för demokratin och det civila samhället i Nigeria. På den vägen är det. I övrigt kommer regeringen bilateralt att stärka sin närvaro i Västafrika successivt. Vi medger att det behövs. Slutligen, fru talman, skulle jag vilja säga att kyrkornas insatser här är ovärderliga. Utan kyrkornas insatser i Afrika, som vi har diskuterat här i dag, skulle inte Afrikasolidariteten ha varit den som den är.
Fru talman! Det sista konstaterandet noterar jag med stor respekt. Det stämmer också med det jag sade. Ett sådant uttalande från regeringsbänk eller utrikesutskottet hade förmodligen inte varit möjligt på 60 eller 70-talen, även om kyrkornas insatser redan då hade en lång historia. I övrigt tackar jag för statsrådets komplettering i svaret.